Herr talman! Jag är glad att Susann Torgerson underströk den princip som jagtycker är riktig, nämligen att det som är straffbart utanför anstalten också är straffbart inom anstalten. I den dom som meddelades av hovrätten för Västra Sverige och som jag nämnde i mitt frågesvar, anges som en försvårande omständighet att innehavet av cannabis hade förekommit på en anstalt. Det är självfallet en uppgift för domstolarna att ta ställning till vilka omständigheter som är försvårande. Men rent allmänt vill jag gärna säga att jag tycker det är en utomordentligt allvarlig sak, om en besökare utnyttjar sin besökandeställning för att sälja narkotika till en intagen. Detta är självfallet en mycket allvarlig historia. Som jag nämnde finns det visitationspatruller på anstalterna. De har under senare år varit effektiva. Vi hoppas nu att de blir ännu effektivare med hjälp av hundarna. Jag vill verkligen understryka att vi ser utomordentligt allvarligt på bruket av narkotika i anstalterna, och vi är beredda att vidta en mängd åtgärder för att minska det så mycket som möjligt.
Herr talman! Det är mycket tillfredsställande att justitieministern också uppmärksamt följer den här frågan i vad gäller besökare. Det är ganska svårt att hundraprocentigt kontrollera alla besökare av humanitära skäl och även på grund av vissa regler som gäller för kontroll på fängelserna. Det har sagts mig, att om man mer eller mindre har som ett hot hängande "7 över sig att man kan bli strängt bestraffad ifall man för narkotika till en intern på ett fängelse, så kan det också verka avhållande när det gäller den här typen av brottslighet.

Herr talman! Jag vill bara tillägga att permissionsutredningen, som vi fick för någon månad sedan, har kommit med förslag om skärpt kontroll av besökare. Vi skall ta ställning till det och hoppas att vi kan lägga fram förslag under detta riksmöte i detta hänseende.

Herr talman! Under hänvisning till några aktuella fall som gäller uteslutning ur Sveriges lärarförbund har Joakim Ollén frågat mig, om regeringen anser att det inträffade visar att det finns ett behov av regler om ideella föreningar i syfte att skydda enskilda medlemmar. Till en början vill jag erinra om att det enligt rättspraxis ankommer på allmän domstol att i sista hand pröva ett beslut om uteslutning ur en facklig organisation. Jag vill därför inte göra något uttalande angående sådana uteslutningar i enskilda fall. Allmänt vill jag som svar på Joakim Olléns fråga säga följande. Spörsmålet om en lagstiftning beträffande ideella föreningar har prövats i riksdagen vid flera tillfällen, senast år 1979. Motioner om en sådan lagstiftning har därvid avslagits. I sitt av riksdagen bifallna betänkande LU 1979/80:1 hänvisade lagutskottet bl.a. till att frågan om en lagstiftning beträffande de ideella föreningarna hade samband med pågående utredningsarbete inom nya arbetsrättskommittén och stiftelseutredningen. Enligt utskottets uppfattning borde därför ett slutligt ställningstagande till frågan om lagreglering anstå i avvaktan på utredningsuppdragens slutförande och på de beslut som statsmakterna kunde komma att fatta med anledning av utredningsförslagen. Jag delar riksdagens uppfattning att det finns skäl att vänta med en eventuell lagstiftning om ideella föreningar. Denna uppfattning rubbas inte av vad som nu har inträffat. Enligt vad jag har inhämtat beräknas både nya arbetsrättskommittén och stiftelseutredningen slutföra sina arbetsuppgifter under år 1982. Jag vill emellertid understryka att den enskilde medlemmen enligt gällande rätt ingalunda utan vidare kan uteslutas ur en facklig organisation. Som jag nyss nämnde ankommer det i sista hand på allmän domstol att ta Nr 37 ställning till uteslutningen. Enligt rättspraxis kan domstolen därvid pröva, om den uteslutne medlemmen har låtit komma sig till last något som enligt stadgarna har berättigat föreningen att utesluta honom. Ett villkor i stadgarna som är oskäligt torde med stöd av 36 § avtalslagen kunna jämkas Om skyddet för eller lämnas utan avseende.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för att han har svarat på min fråga. Bakgrunden till den är, som de flesta känner till, att tio lärare i Gävle preliminärt har uteslutits från sitt fackförbund, Sveriges lärarförbund, därför att de bevistade en fortbildningskurs arrangerad av Gävle skolstyrelse. De gick på kursen på fritiden och de gjorde det helt frivilligt. För dessa tio lärare, som modigt trotsade varningar och hot från sina fackliga ledare och ändå bevistade kursen, blev straffet alltså uteslutning. Också andra lärare hotas nu av uteslutning om de går på kurser av det här slaget. Man kan fråga sig, vilket de uteslutna Gävlelärarna har gjort i ett brev till styrelsen för Lärarförbundet, var gränsen går för en facklig organisations rätt att styra medlemmarnas fritid. Får vi läsa facklitteratur på fritiden, frågar de uteslutna bl.a. Hans Hellers, ordförande i förbundet, motiverar åtgärden med att ”vi vill behärska fältet, vi vill behärska kollektivet”. Det är en argumentation som knappast har någon bärkraft utanför Lärarförbundets eget kansli. Vad som har hänt visar, menar jag, vilken oerhörd makt de fackliga organisationerna faktiskt har fått i Sverige. Det inträffade är en grov maktdemonstration från den fackliga organisationens sida. Men händelsen visar också hur svag den enskildes ställning kan vara i en stor organisation. Därför måste man fråga sig om det inte borde finnas någon typ av lagskydd för den enskilde, bl.a. när det gäller risken att bli utesluten men också för rätten att på olika sätt få agera självständigt inom en organisation beträffande andra frågor som har att göra med den enskildes ställning i ideella föreningar. Vi moderater är normalt inte först i ledet när det gäller att begära ny lagstiftning — jag tror att vi har alldeles för mycket av regler och förbud på olika områden. Men när det gäller skyddet för den enskilde har vi moderater varit pådrivande. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till moderata insatser i samband med bl.a. arbetet med rättighetskatalogen i den nya regeringsformen. Herr talman! Situationen är faktiskt den, att det finns nästan ingen i vårt land som i dag har så stor makt som våra stora organisationer. Och det finns i dag nästan ingenting som inte är reglerat utom just dessa stora organisationer. Det är en i och för sig något förvånande situation. Justitieministern pekar i sitt svar på att det finns vissa möjligheter, inte med stöd av skriven lag men med stöd av den rättspraxis som har utvecklat i9 sig. Domstolarna har faktiskt också i ett antal fall prövat uteslutningar. Men jag vill ändå fråga justitieministern om det inte är på det sättet att de prövningarna i huvudsak har gällt om besluten har varit formellt korrekta, antingen på det sättet att man har bedömt om en uteslutning har följt reglerna för hur en sådan skall gå till eller också så att man har bedömt om uteslutningsgrunden var förenlig med stadgarna. Men egentligen har väl domstolarna inte gjort några materiella bedömningar av det berättigade i gjorda uteslutningar? Det är detta som leder mig fram till frågan till justitieministern, om han inte anser att det finns en väsentlig lucka i skyddet för enskildas rättigheter på det här området. Nu säger justitieministern att det finns skäl att vänta med en lagstiftning. Skall man tolka det så att justitieministern ändå menar att efter det att utredningarna kommit skall vi få en lagstiftning som bättre skyddar enskilda individer på detta område?
Herr talman! Först vill jag säga som min personliga uppfattning att man i olika organisationer naturligtvis bör ha högt i tak. Jag tycker å andra sidan att organisationer skall ha rätt att tillämpa sina stadgar. Men vid den prövning som domstolarna gör i dag är det nog inte, som Joakim Ollén säger, bara fråga om en formell prövning. Uteslutningsstadganden som är oskäliga i materiellt hänseende kan, som jag har uppfattat rättspraxis, med stöd av avtalslagens 36 § jämkas eller lämnas utan avseende av en domstol. Jag menar alltså att det finns möjligheter även enligt nu gällande lagstiftning att materiellt pröva ett uteslutningsbeslut, en prövning som självfallet är viktig.
Herr talman! Justitieministerns uttalande är mycket intressant. Det vore naturligtvis bra om den typ av ärenden jag har tagit upp kunde bli föremål för domstolsprövning, så att man såg hur rättsläget är i dag och då också kunde bedöma vad det kan finnas för skäl att göra ändringar i gällande rätt. Men vi kan i vart fall vara överens om en sak, och det är att det inte finns någon uttrycklig lagreglering på det här området, så att det klart framgår för olika enskilda medlemmar, t.ex. de tio uteslutna Gävlelärarna, vad de kan ha för rättigheter. Som jag sade förut, antyder justitieministern att det bör, kanske bl.a. med anledning av den situation som jag har aktualiserat, så småningom komma en lagstiftning. Kan svaret uppfattas så, att justitieministern så att säga hyser sympati för tanken på att åstadkomma en lagstiftning som bättre skyddar den enskilde, efter det att de utredningar som bör avvaktas har kommit?
Nr 37 Herr talman! Vi arbetar ju med ett stort reformverk rörande hela det Torsdagen den associationsrättsliga fältet, och jag finner det helt naturligt att vi med tiden 26 november 1981 får en lag om ideella föreningar. I den lagen bör, menar jag, självfallet också finnas allmänna bestämmelser om skydd för den enskilde, ett skydd som jag Privat tandvård, anser i stor utsträckning finns också i gällande rätt.
Herr talman! Då återstår för mig bara att tacka för detta senare besked. Jag tror att det är första gången som en svensk justitieminister har konstaterat vad som enligt min uppfattning är helt riktigt, nämligen att det verkligen behövs en lagreglering av ideella föreningar, kanske framför allt för att skydda enskilda medlemmar i situationer som den de tio lärarna råkat in 1.

Herr talman! När det gäller tandvård lyser klassorättvisorna igenom. Trots att vi har en tandvårdsförsäkring är det relativt dyrt med tandvård i vårt land. För att ytterligare befästa klassorättvisorna vill nu moderaterna införa en självrisk i tandvårdsförsäkringen. Den drabbar inte de besuttna men väl de vanliga lönearbetarna, deras familjer och pensionärerna. Sverige har en hög tandläkartäthet. Det finns ungefär 8 000 tandläkare, varav hälften inom privattandvården och hälften inom folktandvården. Rent statistiskt borde dessa 8000 tandläkare kunna klara tandvården åt vår befolkning, om man räknade med att varje tandläkare svarade för 1000 patienter. Men så är det ju inte i dag. Tillgången på tandläkare varierar kraftigt i olika delar av landet, och köerna till tandvården är på många håll skandalöst långa. En totalinventering som gjordes 1975 visade att kösituationen var mycket besvärlig och att väntetiderna inom folktandvården var mycket långa. 1980 kom man fram till att 150 000 personer köade till folktandvården. Kötiderna inom folktandvården varierade kraftigt. På flera håll var kötiden upp till åtta öl år, men genomsnittet låg på ungefär två års väntetid. I min hemkommun, Borlänge, är kötiden minst fem år inom folktandvården. Kötiden varierar med tillgången på tandläkare, men det finns exempel på områden där tandläkartätheten är hög och kötiden ändå mycket lång. I Stockholm, Göteborg och Malmö redovisas en tandläkartäthet om en tandläkare på 600 invånare, i Norrland går det en tandläkare på 2000 invånare. Det finns svårigheter när det gäller att rekrytera tandläkare till glesbygd, och det sammanhänger naturligtvis med sysselsättningsläget. Man kan alltså konstatera att tandvården inte fungerar och att tandvårdsreformen inte blivit fullt ut vad man hoppats på, trots att tillgången på tandläkare i och för sig är god. Situationen för folktandvården är besvärande. Ungefär 350 tjänster är vakanta, och större delen av nytillskottet av utbildade tandläkare etablerar sig inom privattandvården. Som ett exempel kan nämnas att av 450 nya tandläkare gick på ett år, från 1978 till 1979, bara 124 till folktandvården. Ett annat problem är den ökade andelen äldre i samhället. De har naturligtvis en svår situation. Där finns också större delen av våra protesbärare. Det blir naturligtvis svårigheter för dem när tandvården inte fungerar. Man kan säga att den besvärliga tandvårdssituationen drabbar till större delen de äldre, som mer än andra behöver vård av tänderna. Under senare år har det talats mycket om vikten av att satsa på förebyggande tandhälsovård, framför allt när det gäller förskolebarn. Det är svårt att se hur den förebyggande tandhälsovården skall kunna byggas ut när tillgången på tandhygienister är så liten som den är. En utbyggnad av den förebyggande tandvården får givetvis inte utesluta en kraftig utbyggnad av den reparativa tandvården. Det har konstaterats att drygt en fjärdedel av den vuxna befolkningen under åren 1974-1977 inte någon gång besökt tandläkare. Avgifterna i samband med tandläkarbesök har ju höjts av den borgerliga regeringen. De fördyringar som sker kommer att göra det ännu svårare att motivera människor att sköta sina tänder, vilket ytterligare understryker tandvårdens klasskaraktär. För att man skall kunna förbättra tandvården krävs olika åtgärder. Huvudförutsättningen är dock att hela tandvården, inkl. den privata delen, kommer under kontroll av landstingen. Då först möjliggörs en planering av totalresurserna. Tandvård borde jämställas med annan kroppssjukvård, och kostnaderna för tandvården borde vara ungefär desamma som för besök hos annan läkare i den öppna vården. Det borde föreligga skyldighet för tandläkare att tjänstgöra i de regioner och på de platser där det nu fattas tandläkare. Dimensioneringen av tandläkartätheten borde vara så väl tilltagen att den räcker för två besök per år för alla. För att möjliggöra en bra förebyggande tandhälsovård måste man också öka antalet tandhygienister kraftigt.

Därtill vill vpk — och det är kanske det allra viktigaste — att regeringen får i uppgift att ta de initiativ och ställa de förslag som behövs för att tillgodose behovet av tandläkare på de orter där bristen är särskilt stor. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 361 i alla delar och avslag på moderaternas reservation.

Herr talman! Tandvårdsutredningen beräknas avlämna sitt betänkande inom den allra närmaste tiden. Det är anledningen till att vi moderater inte nu yrkat på bifall till de motioner som föreligger om upphävande av etableringsbegränsningen, trots att vi känner en mycket stark sympati för motionsyrkandena. En bidragande anledning är att nuvarande regler för etableringsbegränsning har fastställts av riksdagen att gälla t.o.m. utgången av år 1982. I betänkandet behandlas även ett yrkande i motionen 1981/82:14 av Karl Leuchovius m.fl., i vilket begärs att riksdagen skall besluta att det från den 1 januari skall införas en självrisk i tandvårdsförsäkringen på 150 kr. Vi moderater har biträtt det yrkandet, då vi menar att en självrisk på 150 kr. per behandlingsserie har liten betydelse för den enskilde, eftersom det innebär högst 75 kr. i ökade kostnader jämfört med nu, medan det skulle innebära en stor inbesparing för tandvårdsförsäkringen. Räknat på uppskattat antal behandlingar per år skulle det ge en nettoeffekt av ca 200 milj.kr. per år. Jag vill dock understryka att vi har biträtt det yrkandet som ett provisorium, medan vi väntar på de resultat som tandvårdsutredningens förslag kan leda till. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som jag tillsammans med Gullan Lindblad och Siri Häggmark fogat till socialförsäkringsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag kan fatta mig kort, eftersom de frågor som Lars-Ove Hagberg och Allan Åkerlind tagit upp är under utredning och man väntar ett betänkande mycket snart. De frågor som vpk tar upp i sin motion ryms inom tandvårdsutredningens uppdrag, varför det enligt utskottets mening inte finns anledning bifalla motionsyrkandet om ytterligare utredning. Moderaternas reservation föreslår en självrisk i tandvårdsförsäkringen, att träda i kraft fr.o.m. den 1 januari 1982 som ett provisorium i avvaktan på tandvårdsutredningen.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

Herr talman! Om en utedning pågår, blir det ingen diskussion, men jag vill ändå göra utskottets talesman uppmärksam på att riksdagen bör kunna tala om vad den vill. Det är detta vpk-motionen går ut på: att riksdagen uttalar vad det egentligen skall handla om. Nu kan vi ana oss till vad som kommer, och vi kan ana oss till politikens inriktning i dag. Om både moderaternas reservation och vpk:s förslag inryms inom utredningens ram, innebär det ju två ytterligheter: den ena som vill tillfredsställa de mer välbärgade och den andra som vill tillfredsställa det stora flertalet människor här i landet. Från den utgångspunkten tycker jag inte att man kan nöja sig med detta beslut. Utskottet kan naturligtvis glida undan och säga att man tar en sakdebatt i annat fall, men jag vidhåller att de åtgärder som är föreslagna i vpk-motionen är angelägna och att de behövs nu, varför jag föreslår att riksdagen med kraft avslår moderaternas förslag till inriktning av tandvårdsförsäkringen.
Herr talman! Det skulle kunna sägas mycket om det här, men jag skall bara rikta mig till Elis Andersson som tyckte det var märkligt att vi föreslagit den mindre inbesparingen som ett provisorium, därför att tandvårdsutredningen eventuellt lägger fram sitt förslag redan under innevarande år. Vi föreslår att den skall gälla från den 1 januari 1982. Även om tandvårdsutredningens förslag kommer under det här året, måste det först remissbehandlas och proposition måste skrivas, varför beslutet rimligen inte kan träda i kraft förrän om ytterligare ett år. Det är anledningen till vår reservation.
Herr talman! Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att båda dessa bitar ingår i utredningsuppdraget. Då är det väl rimligt att man ser på dem först och väntar tills vi fått se vad utredningen kommer till för resultat.

Herr talman! Få yrkesgrupper i vårt land har varit så träget sysselsatta med att såga av den gren de själva sitter på som tandläkarna. Genom ett målmedvetet arbete inom den förebyggande tandvården, där man har varit mera framgångsrik än inom något annat förebyggande område inom hälsovården, har man lyckats få tandvårdsbehovet att stagnera, och förhoppningsvis kommer det att minska. Sverige är det tandläkartätaste landet i världen. För tillfället har vi kanske t.o.m. överutbildning av tandläkare. Ändå finns det områden i vårt land där tandvårdsservicen är otillräcklig och där det för invånarna är svårt att få snabb och adekvat Nr 37 hjälp. Torsdagen den I många år har man i vårt land för att tillgodose folktandvårdens behov av 26 november 1981 tandläkare gjort allvarliga inskränkningar i näringsfriheten och hindrat tandläkare att etablera privatpraktik utom inom mycket restriktiva ramar i form av ersättningsetablering. Lars-Ove Hagberg har en något störd verklighetsuppfattning — vilket ju inte är så ovanligt inom vpk. I själva verket har sedan 1974 hela nytillskottet av tandläkare gått till folktandvården. Ingen nyetablering på praktikersidan har över huvud taget skett; inte ens ersättningsetablering har täckt hela förlusten. Antalet privatpraktiserande tandläkare är i dag lägre än det var 1974. Korrekta sifferuppgifter på alla dessa punkter kommer att finnas i tandvårdsutredningens betänkande, som har aviserats komma inom någon vecka. Något betydande antal lediga tjänster inom folktandvården finns inte längre. Även landstingen har fått vidkännas en inskränkning av möjligheterna att expandera verksamheten. Och antalet nya tjänster kommer troligen inte att bli särskilt stort. Samtidigt har vi en viss överutbildning av tandläkare. Varje termin utexamineras nu ett betydligt större antal tandläkare än som kan beredas tjänst inom folktandvården. I detta läge, herr talman, finns det enligt min uppfattning — och enligt den uppfattning som uttryckts av flera motionärer — inte längre någon anledning att hindra tandläkare att hjälpa till att försörja de ännu underförsörjda områdena i vårt land med tandvård genom privat etablering. Enligt min mening borde etableringsstoppet snarast hävas, successivt, med början i de län där det fortfarande är brist på tandvårdsresurser. Utskottet avfärdar, i och för sig mycket korrekt, motionerna med hänvisning till att tandvårdsutredningen — som har fått i uppdrag att framlägga förslag till hur etableringsreglerna skall se ut efter 1982 års utgång — snart kommer med sitt betänkande. Vi får i det läget verkligen hoppas att tandvårdsutredningens förslag i dessa avseenden är positivt. Men förslaget skall remissbehandlas, bli föremål för överväganden i regeringskansliet, föranleda proposition osv. Det kommer att ta tid innan någonting kan ske. Herr talman! Också riksdagen har väl något att säga till om i detta sammanhang. Några mer invecklade utredningsprocedurer skulle inte behövas för att enligt förslaget i den moderata motionen nr 299 låta socialstyrelsen i samråd med Tandläkarförbundet snabbt lägga fram ett förslag till hur och var etableringsfriheten först skall återinföras. Jag beklagar att detta för en solidarisk vårdpolitik viktiga beslut kommer att fördröjas ytterligare. För dagen har jag dock, herr talman, mot ett enigt utskott inget yrkande.
Herr talman! På tal om störd uppfattning vill jag säga att vi som befinner oss i de områden där det förekommer långa kötider nog upplever verkligheten på ett litet annorlunda sätt. Där behövs det verkligen en planering och samordning av de resurser som finns. Där känner vi inte till någon överetablering eller överdimensionering i utbildningen. Läget är snarare det att inga tandläkare kommer dit. Vad som saknas är resurser från folktandvården och de kommunala myndigheterna för en utbyggnad av folktandvården. I den vpk-motion som nu behandlas föreslås sådana resurser. Vad skulle en privat etablering i de här områdena betyda annat än en ytterligare privatisering? Den moderata reservationen innebär att man skulle lösa köproblemen genom att minska intresset för tandvården hos de människor som har det allra sämst ställt. Jag tror att det är detta som det handlar om. Man vill få till stånd en ytterligare privatisering och därmed höja självrisken inom tandvården.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg har rätt i att det föreligger brist på resurser hos landstingen för en ytterligare utbyggnad av folktandvården, åtminstone i någon större utsträckning. Men vad som är intressant är att det är tandläkare som behövs för att man skall kunna åstadkomma god tandvård. Det finns tillgång till tandläkare i vårt land i dag, och om de fick chansen, skulle de kunna etablera sig i de underförsörjda områdena. Men de får inte göra det.
Herr talman! De chanserna kan skapas genom att man ger landstingen och kommunerna resurser för att bygga ut folktandvården. Men det vill kanske inte moderaterna göra.
Herr talman! Moderaterna har i denna fråga den uppfattningen att huvudsaken är att befolkningen får tillgång till en god tandvård. Det har i många fall visat sig att den privata tandvården samhällsekonomiskt väl så effektivt kan tillgodose detta krav.
Herr Talman! Åtgärderna för att åstadkomma denna goda tandvård inskränker sig till en ökning av självrisken i tandvården, en självrisk som tillkommer ovanpå borttagande av matsubventioner, ökade hyror, ökade priser och ökade avgifter. För vilka blir det då en god tandvård?

Herr talman! Det betänkande som nu behandlas är ett enigt betänkande från kulturutskottet. Jag har naturligtvis inget annat yrkande än utskottets i den här korta diskussionen. Vi socialdemokrater har emellertid funnit anledning att till betänkandet foga ett särskilt yttrande, och jag vill kort kommentera detta. Motiven för detta var uppenbara. Den omfattande hemkopieringen medför minskad försäljning av fonogram. Det medför i sin tur minskade intäkter för upphovsrättsinnehavare och fonogramproducenter. I förlängningen medför denna utveckling att förutsättningarna för det levande kulturlivet försämras. De som utför kulturarbetet får mindre att leva av. Det är därför, hävdade fonogramutredningen, rimligt att de som kopierar fonogram privat får betala för samhällets stöd till upprätthållande av en mångsidig fonogramproduktion. Utredningens förslag beräknades kunna ge en årlig inkomst till statskassan på ca 30 milj.kr. att användas till skilda former av stöd på det musikkulturella området. Regeringen har tyvärr ännu inte åstadkommit något förslag i denna riktning. Under den tid som har gått har en väldigt snabb utveckling skett också på videogramområdet. De effekter som tillgänglig teknik för ljudöverföringar har medfört på fonogramområdet upprepas nu på bildområdet. I det särskilda yttrande som vi socialdemokrater i kulturutskottet har avgett i det betänkande som nu behandlas, framhåller vi att frågan om kassettavgifter måste vidgas till att avse kassetter för såväl ljudsom bildåtergivning. Den senaste tidens utveckling på videogrammarknaden har ju varit närmast explosionsartad. Mitt i den s.k. krisen, och trotsande allt tal om åtstramningar och besparingar, expanderar försäljningen av videoapparater med en förfärande kraft. Under detta år beräknas videomarknaden omsätta ca 1 miljard kronor. Och försäljningen beräknas fortsätta på samma höga nivå under nästa år. Det hade naturligtvis varit riktigt att införa en avgift på videokassetter redan innan försäljningen tog fart. De medel som därmed hade influtit kunde ha gjort stor nytta på den nu hårt trängda kultursektorn. Jag menar att denna fråga inte får förhalas på samma sätt som har skett med fonogramutredningens förslag. Det är därför som vi tycker att det är rimligt att aktualisera denna fråga nu.

Herr talman! Georg Andersson har motiverat varför socialdemokraterna har avgivit ett särskilt yttrande. Jag vill motivera varför majoriteten i utskottet inte har velat foga in det yttrandet i utskottets skrivning och hemställan beträffande de båda motionerna. Båda motionerna avsåg det musikkulturella området, och vi tyckte i utskottsmajoriteten att betänkandet skulle avse detta.

Så äventyrliga perspektiv vill vi inte dra upp och inte heller knyta till en motionsbehandling som avser det musikkulturella området.

Herr talman! Den tilltagande privatiseringen av attraktiva friluftsområden vid kuster, sjöar och vattendrag samt i fjällvärlden utgör ett stort problem, och det är hög tid att vidta effektiva motåtgärder från samhällets sida. Såväl närsom fjärrekreation har betydelse för människornas naturoch friluftsupplevelser. Vistelse i skog och mark upplevs som mycket värdefull av en stor del av det svenska folket, och de goda möjligheterna till naturupplevelser har stor betydelse för turismen. Möjligheten att vistas i skog och mark är en oskattbar tillgång, som inte får inskränkas av starka penningintressen. Olika åtgärder måste vidtas som underlättar för låginkomsttagare, barnfamiljer, handikappade och pensionärer att bättre utnyttja möjligheterna till friluftsliv. Den allemansrätt som finns är inte lagfäst, och det är därför ytterst viktigt att vid alla tillfällen slå vakt om den och försvara den mot alla slags inskränkningar. Samhällsutvecklingen går mot en ökad privatisering på flera områden. Det enskilda fritidshuset är ett exempel på en privatiserad lösning, det s.k. andelsboendet ett annat. Effekterna av en s.k. fri marknad blir ett hot mot en social rekreationspolitik. De kraftigt ökade markpriserna har minskat kommunernas möjligheter att bedriva en aktiv markpolitik. En ambitiös och målinriktad markpolitik skulle tillsammans med planmonopolet annars kunna utgöra en motkraft. Några bra alternativ till den alltmer genomkommersialiserade fritiden finns inte, om man inte slår in på den väg som bl.a. vpk-motionen nr 957 föreslår. Det är nödvändigt att nu ta itu med olika vinstoch spekulationsintressen. De icke-kommersiella krafterna måste tas till vara, utnyttjas bättre och stimuleras för en medveten social rekreationsoch turistpolitik. Vi har i vår motion återkommit till betydelsen och nödvändigheten av ekonomiska satsningar från samhällets sida, från staten och kommunerna. Staten måste leva upp till sitt övergripande ansvar, måste göra det möjligt att fullfölja de många kommunala initiativ och planer som föreligger. I vårt statsfinansiella läge är intresset ganska svalt för satsningar på social turism och rekreationssatsningar av olika slag, detta trots att det ofta är billigt från statsfinansiell synpunkt att satsa på allmänna rekreationspolitiska åtgärder. Allmän enighet råder också om att det är en bra investering i människans hälsa och välbefinnande.

Inrättandet av en semesteroch rekreationsfond, där fackföreningarna genom denna fond kan inköpa och bygga fritidsanläggningar, är ett av de förslag vi ställer som verksamt skulle bidra till att underlätta för många människor att få uppleva en riktig semester. En sådan fond kan också ge semesterbidrag till lågavlönade och sådana som på grund av arbetsförhållanden behöver särskild vila och rekreation. Herr talman! Vi har i våra förslag angett att en fond för detta ändamål kan byggas upp med en avsättning från företagens omsättning. 1 96 av företagens omsättning kan ge omkring 6 miljarder kronor på ett år. I kulturutskottets betänkande redovisas nu bl.a. innehållet i olika motioner och en sammanfattning av rekreationsberedningens rapport. Av beredningens rapport framgår att man på flera punkter föreslår åtgärder som nära anknyter till förslagen i vår motion. I det yttrande rekreationsberedningen lämnat till utskottet över olika motioner säger beredningen beträffande vpk-motionen att de primära rekreationsområdena uppmanats att särskilt beskriva problem med marktillgång och exploatering. Man säger att beredningen tror sig på detta sätt kunna få underlag för förslag om lämpliga åtgärder. Beredningen tror — men i själva verket borde man redan nu ha tillräckligt underlag av beskrivningar och faktiska omständigheter för att åtgärder borde kunna föreslås. Då det gäller andra frågor som vi tar upp i vpk-motionen — huvudmannaskapsformer för rekreationsanläggningar, erforderliga statliga stödformer och olika vägar att finansiera stöd — säger man att dessa frågor skall tas upp i kommande redovisning. Det redovisas emellertid att löpande kontakter visat att man lokalt och regionalt ser frågorna om statligt stöd som väsentliga för utvecklingen. I utskottsbetänkandet redovisas då det gäller tidigare riksdagsbehandling av vpk-förslag om fackföreningsförvaltade fonder att något sådant förslag inte aktualiserats av de två största löntagarorganisationerna. Hur hade det varit då förslaget nu återkom om man hade skickat motionen för yttrande till LO och till TCO? Hade vpk inte varit utestängt från utskottsarbetet, skulle vi naturligtvis ha yrkat på detta i utskottet. Till utskottsbetänkandet finns inte någon reservation men däremot ett särskilt yttrande från de socialdemokratiska ledamöterna, som förutsätter att en parlamentarisk utredning skall få direktiv om att ett handlingsprogram för statliga insatser för turism och rekreation i de primära rekreationsområdena skall tas fram. Man kan naturligtvis göra så, dvs. att förutsätta att det man vill och föreslår skall bli verklighet och avstå från att yrka bifall till eller reservera sig för sina förslag. Jag väljer faktiskt att yrka bifall till vår motion i ett läge där tillräckligt underlag enligt min mening finns för att beställa förslag hos regeringen.

Jag yrkar bifall till motion 957. Rekreationspoli
Herr talman! Under några år har det vid varje riksmöte väckts en rad motioner som berör frågor angående rekreationspolitiken. Kulturutskottet har nu behandlat åtta av dessa motioner i sitt betänkande 1981/82:10. I motionerna aktualiseras en rad olika frågor, såsom riktlinjer och handlingsprogram för turism och rekreation, förslag till organisation av det centrala myndighetsansvaret, krav på statliga insatser i ett primärt rekreationsområde, ökat byggande av fritidshus för uthyrning, förslag om tillskapande av en semesteroch rekreationsfond, förslag för att hävda allemansrätten i primära rekreationsområden, utvecklingsinsatser för fjällturism och behov av en mer åtgärdsinriktad politik på rekreationsområdet. Det är en lång rad viktiga frågor som här har tagits upp av motionärerna. Kulturutskottet har dock avstyrkt alla motionsyrkandena. Innan jag redovisar några av utskottets motiveringar för dessa avstyrkanden vill jag peka på vad utskottet framhåller om vikten av att få ett mer samlat bedömningsunderlag i stort innan man tar beslut i alla dessa delfrågor. Detta samlade bedömningsunderlag kommer i stort att finnas 1982. Rekreationsberedningen har de två senaste åren haft uppdraget att ge råd och vägledning för det omfattande programarbetet och att fortlöpande följa kommunernas arbete med utvecklingsplanerna ute i de primära rekreationsområdena. Beredningen har också fördelat ett tiotal miljoner för detta programarbete. Man kan nog säga att beredningens hittills största och viktigaste arbetsuppgift kommer nästa år, då man skall gå genom och sammanställa alla dessa utvecklingsprogram, som kommuner i 25 primära rekreationsområden har tagit fram. Beredningen skall därefter redovisa detta programarbete i dess helhet samt ge sina synpunkter och göra bedömningar utifrån ett riksperspektiv i sina förslag till regeringen år 1982. Jag skall nu kort beröra några av motionsyrkandena och något motivera utskottets avstyrkanden. Förslaget i motion 1668 om att en särskild myndighet för rekreationsoch turistfrågor skall inrättas är i första hand föranledd av att så många statliga organ har ansvar för olika delar av rekreationsoch turistpolitiken. Jordbruks-, arbetsmarknads-, handels-, bostadsoch industridepartementen samt ett flertal statliga verk och organisationer är berörda och engagerade i dessa frågor. Detta yrkande avstyrks därför att utskottet vill avvakta regeringens ställningstagande och kommande förslag. Det är TUREK:s — den statliga i turistoch rekreationspolitiska utredningens — överväganden om bl.a. alternativa lösningar för organisationen på den centrala myndighetsnivån som har remissbehandlats och nu övervägs i regeringens kansli. I motion 544 efterlyses ett konkret, målinriktat handlingsprogram för samhällets rekreationspolitiska insatser, i första hand för de 25 primära rekreationsområdena. När nu rekreationsberedningen nästa år skall redovisa sitt omfattande arbete med bl.a. alla utvecklingsprogrammen, kommer detta att utgöra ett viktigt underlag för utarbetandet av ett sådant målinriktat statligt handlingsprogram som motionärerna efterlyser. Sedan kan ytterligare ställningstaganden och konkretiseringar ske i det fortsatta utredningsarbetet. Jag hoppas att den nu arbetande turistoch rekreationspolitiska utredningen med det snaraste skall få den parlamentariska breddning som riksdagen beslutade om i våras. Rekreationsberedningen skall, som jag nämnde tidigare, nästa år utvärdera det samlade programmaterialet, och då kommer utvecklingsprogrammet från Ljusnandalen med i det arbetet och i den samlade redovisningen. I motion 957 finns det en ingående redogörelse för en rad frågor som rör stora delar av det fritidsoch rekreationspolitiska fältet. Motionärerna förordar i ett yrkande långtgående åtgärder och förslag, så att allemansrätten hävdas och den privata exploateringen stoppas i de primära rekreationsområdena för att därmed möjliggöra för vanliga människor att utnyttja dessa. Det andra yrkandet i samma motion hemställer om förslag till en fackföreningsförvaltad semesteroch rekreationsfond som skall finansieras genom en särskild avgift på företagens omsättning. Dessa båda yrkanden har Tore Claeson ingående redogjort för i sitt anförande. Rekreationsberedningen kommer även i de här frågorna att beakta och pröva tillhörande problem och frågeställningar. Det gäller bl.a. formerna för huvudmannaskapet för olika fritidsoch rekreationsanläggningar, vilka stödformer som kan vara lämpliga och hur och på vilket sätt man skall finansiera olika stöd. Att utveckla fjällturism och särskilda insatser för detta yrkas det om i motionen 1880. Här pekar utskottet på att de önskemål som förts fram till stor del kommer att bli tillgodosedda, dels genom vad som har beslutats, dels genom ett förverkligande av pågående planeringsarbete. Herr talman! Jag vill också nämna om några hithörande frågor. Grundläggande förutsättning för utvecklingen av rekreation och turism är den ökade fritiden. Från att tidigare ha varit ett privilegium är fritiden i dag något av allas egendom. Vi har de senaste decennierna haft en utveckling där arbetstiden har minskat och fritiden och semestrarna har ökat. Fritiden och olika fritidsaktiviteter har blivit en allt större och viktigare del av Nr 37 människornas helg och vardag. Torsdagen den Hur har då samhället reagerat på den här utvecklingen? Om vi bara går två 26 november 1981 decennier tillbaka, så skall vi finna att samhället här har en rad målsättningar och ambitioner. Det är bara att ta del av alla de statliga utredningar som har arbetats fram.

Herr talman! Här finns sammantaget så mycket av målsättningar och ambitioner från samhällets sida i allt detta som utretts, så det räcker en bra bit på vägen. Vad det gäller nu mer än någonsin är, utöver en rad konkreta satsningar, att få något av ett samlat grepp på alla dessa frågor och på hur samhället skall nå fram till dessa fritidsoch rekreationspolitiska mål, dvs. en samlad rekreationspolitik som såväl stat som kommun och landsting kan ställa sig bakom. Vi behöver också en mer samlad organisation på statlig nivå, som företräder de statliga intressena i kontakterna med kommuner, landsting, folkrörelser, organisationer och näringsliv och som svarar för en samlad bedömning av den fritidsoch rekreationspolitiska utvecklingen i samhället. Det vore mycket mer att säga om dessa skiftande och omfattande frågor, inte minst med tanke på den stora regionaloch sysselsättningspolitiska betydelse som turism och rekreationsfrågor har för många kommuner ute i landet. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande nr 10 i dess helhet.
Herr talman! Olle Eriksson säger att man i olika utredningar har beaktat och prövat de här frågorna, som vi tar upp i vår motion, och att man också kommer att pröva sådana frågor. Men beaktat och prövat, det har man ju gjort i flera år nu, i olika utredningar.

Detta är väl mest utpräglat då det gäller vissa fjällregioner och västkusten. Vi menar att man inte längre kan vänta på resultat och förslag från olika äs utredningar, när var och en kan konstatera att det redan har gått så långt på det här området att man inte utan alldeles speciella åtgärder — kanske en förändrad lagstiftning— kan återställa en del av det som redan är förstört. Det är alltså bråttom. Det är hög tid. Vi menar alltså att det finns tillräckligt underlag för att åtgärder i den riktning som föreslås i vår motion, och också i den socialdemokratiska motionen i detta avseende, redan nu borde kunna bli föremål för riksdagens ställningstagande och begäran om förslag från regeringen.
Herr talman! Tore Claeson säger att vi inte skall vänta utan fatta beslut nu. Men nog finns det, Tore Claeson, starka skäl som talar för att vi skall invänta vad ca 100 kommuner ute i landet har att säga i dessa frågor och vad de har att redovisa i sina utvecklingsplaner. Rekreationsberedningen kommer att ingående behandla en rad av dessa frågor — och därmed frågor som finns i vpk:s yrkande. En rad rekreationsfrågor kommer att få en mycket noggrann och ingående belysning i det beredningsarbete som skall ske i början av nästa år. Rekreationsberedningen har alltså ett omfattande arbete framför sig och har resurser för det. Det arbetet skall utmynna i förslag till regeringen. Man kommer att ge en lång rad synpunkter på bl.a. hur vi skall klara huvudmannaskap och hitta finansieringsformer för en utbyggnad av rekreationssektorn. Vi kommer också att kunna få belyst hur berörda kommuner i rekreationsområdena ser på allemansrätten. Även i det avseendet tror jag att vi kan få förslag som kan vara värdefulla i detta sammanhang.
Herr talman! Orsaken till att vi i vpk menar att riksdagen inte skall vänta utan fatta beslut nu i det här avseendet — att beställa förslag med viss inriktning från regeringen — sammanhänger med att det ute i kommunerna har pågått en planering på det här området sedan 1972. Då började den fysiska riksplaneringen. Det har kommit massor av rapporter och sammanställningar som berör bl.a. just de angelägenheter vi nu diskuterar. Jag menar alltså att det finns ett tillräckligt underlag för att så att säga i princip ta ställning till vissa åtgärder och beställa förslag om dessa hos regeringen. Sedan är det riktigt, som Olle Eriksson säger, att de undersökningar som nu pågår ute i kommunerna blir bra och värdefulla att ha då det gäller detaljer som senare skall läggas fast i detta sammanhang.

Herr talman! Tore Claeson var något förvånad över att vi socialdemokrater i utskottet inte hade reserverat oss till förmån för vår motion. Som redan sagts arbetar f. n. ett antal utredningar på det här området, närmare bestämt tre, varav två redan under 1982 kommer att avge delbetänkande med förslag. Det är något av praxis i det här huset att avvakta utredningsresultat, när en utredning håller på med sitt arbete och resultatet väntas föreligga inom en snar framtid. Att vi avgivit ett särskilt yttrande, som fogats till betänkandet, Nr 37 beror helt enkelt på att vi känner stark oro över utvecklingen inom fritidsoch rekreationsområdet. 1975 avgav regeringen, som var socialdemokratisk på den tiden, ett förslag som riksdagen antog. Där formulerades ett antal mål. Bl. a. uttalades att alla Rekreationspoliskulle ges möjlighet till avkoppling och motion i sin närmiljö och att tiken rekreationsutbudet skulle överensstämma med de många medborgarnas önskemål. Dessutom skulle inte — och det är inte det minst viktiga — ekonomiska och sociala förhållanden få utgöra något hinder för människorna att utnyttja de möjligheter som stod till buds. Vad man då tänkte på var naturligtvis i första hand de primära rekreationsområdena. När vi i dag tittar på hur det har gått är det bara att konstatera att utvecklingen i stort sett har gått stick i stäv mot de sociala mål som riksdagen antog så sent som 1975. Det största problemet är självfallet — som också Tore Claeson har påpekat — att de 25 primära rekreationsområdena i dag inte orörda väntar på att vårt land skall hamna i en situation där vår ekonomi är betydligt bättre än den är i dag. I stället har nu privata vinstintressen övertagit den roll som samhället — stat och kommun — borde ha.

Tre utredningar arbetar f. n.: rekreationsberedningen, fritidsboendekommittén och TUREK. Det anmärkningsvärda är att ansvarigt statsråd inte har vidtagit några åtgärder för att så att säga genomföra den beställning som riksdagen redan i våras gjorde till regeringen, nämligen att man skulle ge TUREK ett parlamentariskt inslag. Jag vet inte om det beror på ointresse eller någonting annat. Men det är vår förhoppning att dessa felaktigheter med det snaraste rättas till, efter den debatt som utskottets ordförande i tisdags hade med Anders Dahlgren och med tanke på skrivningen i betänkandet och det särskilda yttrandet.
Herr talman! Det är också mot bakgrund av det som Åke Green senast uppehöll sig vid, nämligen att man från regeringens sida inte har verkställt den beställning som riksdagen i våras gjorde på området, som det enligt vår mening blir ännu angelägnare att nu begära sådana åtgärder från regeringens sida. I vilka avseenden kommer de aktuella utredningarna att lägga fram förslag som vi inte redan nu vet tillräckligt mycket om för beslut beträffande huvudprinciperna i vårt, Gunnar Nilssons och andras förslag, vilka ju i stora delar sammanfaller? Ett utarbetande av handlingsprogram med riktlinjer och ett principiellt fastställande av de här sakerna måste ju fortsättningsvis underlätta och påskynda arbetet. Då behöver man ju inte som nu avvakta utredningarnas förslag. Varför vill man nu från socialdemokraternas sida inte 35 vara med om att göra en sådan här beställning hos regeringen, inte minst mot bakgrund av den erfarenhet man har av beställningen från i våras?
Herr talman! Vi säger i motion 544 att man med anledning av det ekonomiska läge som vi har i dag inte kan räkna med några större insatser just inom fritidsoch rekreationsområdet. Därför är det så mycket mera angeläget — som vi också kräver — att man försöker åstadkomma ett målinriktat statligt handlingsprogram för de primära rekreationsområdena. I rekreationsberedningens remissyttrande till utskottet står det att man redan under 1982 förväntar sig att få in de uppgifter som behövs och som kan ligga till grund för ett program av den här typen. Därför, Tore Claeson, nöjer vi oss i dag med det här särskilda yttrandet, för att understryka vikten av att ansvarigt statsråd snarast verkställer den beställning som riksdagen gjorde i våras.
Herr talman! Åke Green och jag är överens på den senaste punkten. Jag kan helt instämma i det. Sedan talar Åke Green om det statsfinansiella läget, som jag också berörde i mitt första inlägg. Jag pekade på att det egentligen inte är på sikt några dåliga satsningar som görs på området — tvärtom. Och det blir ju inte f. ö. billigare längre fram. De satsningar, som Åke Green och jag är överens om, måste göras på detta område. Staten måste gå in i en helt annan utsträckning. Man måste underlätta för vanliga människor att komma ut i rekreationsområdena, att få tillbringa en ordentlig semester osv. De satsningar som måste göras blir ju inte billigare genom att man väntar ytterligare en tid. Tvärtom skulle det underlätta om man lägger fast principer och beställer hos regeringen sådana handlingsprogram och mera klara riktlinjer för det som skall ske. Det skulle också enligt min mening förbättra möjligheterna att stoppa den utveckling som är på gång och som bara förvärras dag för dag genom de kommersiella intressena, som slår sig in på den här marknaden och över huvud taget på alla områden som hänger samman med vår fritid.

Herr talman! Med anledning av propositionen om läroplan för den kommunala vuxenutbildningen väcktes en moderat motion, 1981/82:3, av Hans Nyhage m.fl. I den hemställdes att riksdagen uttalar sig för att alternativa kurser skall erbjudas KOMVUX-elever inom de ämnen där sådana anordnas i grundskolan. Vid behandlingen i utbildningsutskottet har Hans Nyhage, Rune Rydén och Birgitta Rydle reserverat sig till förmån för alternativa kurser. Att ha samma valmöjligheter som i grundskolan är viktigt för de elever som söker KOMVUX-utbildning för att komplettera och förbättra sin utbildning. Utbildningsbakgrunden för dem som söker till KOMVUX är mycket varierande. Många känner stor osäkerhet och drar sig kanske för att påbörja utbildningen om de inte har möjlighet att välja en lättare kurs. Eftersom språk är färdighetsämnen som kräver upprepade övningstillfällen och lång inlärningstid — olika lång för olika individer efter vars och ens förutsättningar och anlag — är det nödvändigt att erbjuda alternativa kurser för att möta elevernas olika behov. Vi som har undervisat i kommunal vuxenutbildning vet också att väldigt många vuxna är ovana vid studier och mycket osäkra på sig själva i studiesituationen. Man är rädd för att yttra sig på ett främmande språk, man är rädd för att göra fel och känna att man gör bort sig. Att börja en för svår kurs, att inte klara av att följa med och att så småningom inte begripa alls och säga fel upplevs många gånger som ett totalt misslyckande för en vuxen. Följden blir att man slutar och kanske aldrig kommer tillbaka till någon form av vuxenutbildning. Språkens karaktär som färdighetsämnen gör att alternativa kurser där är särskilt viktiga, men det är också viktigt för matematiken. Självklart borde vara att alternativkurserna skall bibehållas så länge de finns i grundskolan. Det framhålls ju i propositionen att grundskolan och kommunal vuxenutbildning på grundskolenivå skall ha samma kvalitet även om innehållet inte behöver vara identiskt. Om inte kvaliteten inom kommunal vuxenutbildning håller samma standard som den i grundskolan, kan vuxenutbildningen minska i attraktionskraft. Det förefaller svårt att bibehålla kvaliteten om den enda föreslagna kursen skall motsvara både allmän och särskild kurs. Om, såsom föreslås, endast en kurs anordnas är risken uppenbar att den inte kan hålla samma kvalitet som grundskolans särskilda kurs. Den skall 37 dock ge behörighet till utbildningar, där särskild kurs krävs i dessa ämnen. Risken är stor att den grundläggande utbildning som grundskolan skall ge inte blir lika god i kommunal vuxenutbildning och att den kommunala vuxenskolans elever inte får lika goda kunskaper och färdigheter. De skall dock konkurrera i efterkommande utbildningar och i arbetslivet med elever från ungdomsskolan. Dessutom kan denna modell ge de studerande en felaktig uppfattning om de krav som ställs vid efterkommande utbildning och därmed förorsaka studieavbrott. Även om urvalet till gymnasieskolkurs inom kommunal vuxenutbildning sker på andra grunder än till gymnasieskolan skall kunskaperna ju vara likvärdiga. I propositionen föreslås att grundskolekurserna uppdelasi en grunddel och en fördjupningsdel. Detta ersätter dock på intet vis de alternativa kurserna. Grunddelen skall läsas av alla, och det kommer att vara mycket svårt att i färdighetsämnen utforma en grunddel som är så lätt att alla klarar av den men samtidigt har den studietakt och svårighetsgrad som här är erforderlig. Dessutom kommer vissa av KOMVUX-eleverna att mycket snabbt klara av både grunddelen och fördjupningsdelen. Stora skillnader mellan eleverna kommer snart att framträda. Det kommer att bli svårt att hålla samman gruppen. Språkundervisning bygger mycket på tal, och för att talövningarna skall vara meningsfulla måste eleverna vara på en någorlunda likartad nivå. De elever som har lätt för sig får svårt att få tillräcklig stimulans, de som behöver en långsammare studietakt halkar efter mer och mer. Det är främst de som behöver en långsam studietakt som drabbas. Herr talman! Sammanfattningsvis anser jag alltså att möjligheten att ordna både allmän och särskild kurs inom kommunal vuxenutbildning på grundskolenivå skall bibehållas så länge som alternativa kurser anordnas inom grundskolan. Detta är nödvändigt för att ge eleverna valfrihet, för att bibehålla kvaliteten och för att ge samma möjligheter åt studerande på KOMVUX som studerande i ungdomsskolan. Jag yrkar därför bifall till reservationen av Hans Nyhage, Rune Rydén och Birgitta Rydle.
Herr talman! Jag kan lugna kammarens ledamöter med att jag i detta ärende inte kommer att ta i anspråk den talartid jag har anmält mig för. Dels har det nyligen förts en lång principdebatt i riksdagen om kristendomsundervisningens ställning, dels skall det bli en mer utförlig betygsdebatt under nästa ärende. Därför finns det ingen anledning att gå närmare in på de två yrkanden i vpk-motionen som berör religionskunskap resp. betyg. Jag skall inskränka mig till ett förtydligande av varför vpk i detta som i andra sammanhang säger nej till religionskunskap som särskilt ämne. Det är inte på grund av att vi skulle underkänna religionens faktiska betydelse för historia och kultur och i det nutida samhället. Det vore ju att inta en ståndpunkt som inte är sakligt grundad. Skälet till vårt ställningstagande är i stället att vi finner en integrering av m.m. — värdefull och att det kan befaras att en separat undervisning om de Torsdagen den olika religionerna och livsåskådningarna svävar i luften och blir för abstrakt, 26 november 1981 om den inte sätts in i ett socialt sammanhang. I fråga om betygen hänvisar jag till att KOMVUX-utredningen har Läroplan för den övervägt ett förslag att ta bort de graderade betygen och att man därför lika kommunala vuxväl kunde ha tagit det steget redan nu. enutbildningen Det tyngsta kravet i vår motion om KOMVUX-läroplanen är kravet på att de nya grundskolkurserna i svenska som främmande språk och i andra hemspråk än finska skall få de statliga pengar som behövs. Risken är i detta som i så många andra sammanhang att kommunerna till följd av den förda besparingspolitiken och genom att det är ont om pengar i de kommunala budgetarna kommer att sätta den här nya undervisningen i strykklass. I propositionen sägs det att det här nu skall bli en angelägen reform med tanke på invandrarnas utbildningsbehov och möjligheter att studera. Men de nya kurserna får inte medföra några kostnadsökningar. I stället skall undervisningstimmar omprioriteras. Herr talman! Vi ser redan alldeles för många exempel på hur invandrarna drabbas i första ledet av kommunala besparingar — i skolan, på kulturens område, när det gäller bostäder, möjligheter till arbete och mycket annat. Här finns det anledning att korrigera regeringens förslag genom att rösta för ett uttalande om att pengar skall anslås till reformen. Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! KOMVUX-utredningen har arbetat sedan 1978 med en översyn av den kommunala vuxenutbildningen. Den proposition och det betänkande vi diskuterar i dag är ett resultat av utredningens arbete hittills. Utredningen har gjort ett gott arbete, och det är en bra proposition vi nu har att ta ställning till. Utskottet är också enigt, med undantag för en punkt, och jag skall kort kommentera den moderata reservationen och de vpk-yrkanden som framförts i motioner. Moderaterna vill ha allmän och särskild kurs i engelska, matematik, franska och tyska på grundskolenivå inom KOMVUX så länge som alternativa kurser anordnas i dessa ämnen inom grundskolan. Utskottets majoritet har anslutit sig till propositionens förslag att endast ge en kurs. Vi har några goda skäl för det. Ett av skälen är att - som Ann-Cathrine Haglund sade — krav på särskild kurs för tillträde till vissa linjer i gymnasieskolan upphör fr.o.m. läsåret 1985/86. Frågan är alltså endast aktuell under några år till. Urval till gymnasieskolekurser inom KOMVUX görs på andra grunder än till gymnasieskolan, och de flesta som har gått i grundskoledelen av KOMVUX går också vidare till gymnasieskolan inom KOMVUX. fördjupningsdel — detta för att få en anpassning till deltagarnas behov och intressen. Variationen mellan allmän och särskild kurs kan alltså tillgodoses inom ramen för fördjupningsdelen i resp. ämnen. Där har man möjlighet att bättra på en dålig kunskap eller att ytterligare utvidga sin kunskap inom ett speciellt ämne. Här finns, menar vi, också större möjligheter att ta hänsyn till den enskilde individens behov och önskemål än det skulle göra med en allmän och en särskild kurs. Vpk tar i sin motion upp dels ämnet religionskunskap, dels betygsfrågan. Frågan om religionskunskapens ställning har diskuterats av KOMVUX utredningen. Man har också övervägt att ta bort religionskunskap som separat ämne och i stället föra över innehållet i ämnet dels till övriga samhällsorienterande ämnen på gundskolenivå, dels till en senare etapp i ämnet religionskunskap. Arbetet med dessa frågor fortsätter i kommittén, och med hänvisning till detta föreslår utskottet att motionen i den delen avslås. Situationen är likartad när det gäller betygsfrågan.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
Herr talman! KOMVUX-eleverna skall ändå konkurrera med eleverna från den vanliga grundskolan i efterkommande utbildningar och i gymnasieskolan, och därför bör förhållandena på grundskolenivå vara likadana, även om särskild kurs så småningom inte kommer att krävas för tillträde till vissa linjer på gymnasieskolan. Förhållandena bör vara lika ur konkurrenssynpunkt, ur valfrihetssynpunkt och ur kvalitetssynpunkt. Variationerna inom allmän och särskild kurs kan inte tillgodoses inom grundkurs och följande fördjupningsdel, för i färdighetsämnen är det en annan studiegång. I färdighetsämnen följer momenten på varandra, och det är alltså fråga om en färdighetsträning som kräver att man får en undervisningstakt, avpassad efter den egna förmågan.

Herr talman! Under den ganska oskyldiga rubriken ”Om vissa skolfrågor” döljer sig i utbildningsutskottets betänkande nr 2 stora principiella skolfrågor. Den fråga med stort inslag av sprängstoff vilken jag tänkte tala för gäller försöket med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län. Jag avser således inte att ta upp en diskussion i frågan om betyg eller inte betyg som sådan. Under lång tid har debatten om andra urvalsmetoder vid intagningen till gymnasieskolan pågått. Opinionen har varit delad, vilket inte är så underligt, men trenden i fråga om uppfattningarna har varit entydig. Vi måste finna andra former än betyg för att eleverna skall träffa det rätta valet av yrke och framtid. Frågan har då uppstått på vilket sätt vi då ändå skulle kunna upprätthålla ambitionen att elevernas kunskaper rätt skall tillvaratas. Det är således rätt viktigt att modeller av ny sort blir utprovade. I Örebro län har kommunerna och länsskolnämnden redan i mitten på 1970-talet gjort framställningar om försök med intagning på grundval av andra metoder än betyg. De olika regeringar som vi haft under tiden sedan dess har med skilda motiveringar dragit ut på frågan ända fram till år 1978. I december det året bemyndigades SÖ att bedriva försöksverksamhet med betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län, med början läsåret 1981/82. Efter en framställning ett halvår senare från länsskolnämnden i länet uppsköt regeringen starten av försöket ett år. Under innevarande år har SÖ inkommit med skrivelse om ändring av tidsplanen för försöket. Åtta kommuner ville att försöket skulle framskjutas till läsåret 1983 83. SÖ hade även avlämnat rapport över fingerad intagning och anhållit om regeringsbeslut i frågan. Så sent som den 5 november i denna månad har regeringen i en stund av handlingskraft träffat sina beslut. Drastiskt har regeringen då beslutat uppskjuta försöksverksamheten. Därigenom har t.ex. de elever i Nora och Lindesberg som i vår skall tas in till gymnasieskolan kommit i en ohållbar situation. Såvitt kan bedömas kan de inte tas in på höstbetygen, och en återgång till intagning på vårterminsbetyg kan väl inte accepteras. Andra alternativ kan tänkas, bl.a. i sista hand intagning på s.k. fri kvot. Det som är så olyckligt med regeringsbeslutet är att frågan nu är uppskjuten till en oviss framtid. Gymnasieutredningens förslag skall utvärderas, anser regeringen, vilket är ett dåligt argument. Också de tankar som där är aktuella är oprövade, och säkerligen blir inte heller de försöken problemfria. Det som man är rädd för är att det är moderaterna och med dem förbundna som fått styra mittenregeringens ställningstagande. Vi vet att moderaterna aldrig vill släppa betygen — de ser inga fel på den metoden av bedömning inför våra ungdomars yrkesval. De av regeringen angivna reaktionerna från kommuner bygger endast på reservationer från moderatledamöter i kommunerna och från Lärarnas riksförbund. Inga andra är tveksamma, men ändå har regeringen fallit för dessa reaktioner. Riksdagen kan reagera mot regeringsbeslutet vid behandlingen av det betänkande från utbildningsutskottet som vi nu behandlar. Formellt avvisar vi en motion där moderater från Örebro län krävt att försöket med betygsfri intagning i Örebro län skall avbrytas. Majoriteten i utskottet motiverar sitt avslagsyrkande med att bara registrera regeringsbeslutet av den 5 november, utan att se konsekvenserna av eller beklaga det fattade beslutet. Socialdemokraterna har därför i en reservation föreslagit att riksdagen ånyo skall uttala sig för försöksverksamhet i syfte att finna modeller för intagning till gymnasieskolan. Vi har också i vår reservation kritiserat regeringen för att försöket inte har startats i flera delar av landet. Voteringen häri kammaren är viktig för eleverna i Lindesbergs gymnasieområde. Ja, den är viktig inte bara för dem, utan även för elever i hela länet, som kan få vänta på besked om intagningen till långt in på hösten 1982. Därtill är voteringen viktig för hela vårt lands elever. Jag hoppas således att riksdagen har det mod som behövs för att ge kommuner och länsskolnämnden i Örebro län den önskade möjligheten att genomföra det med stort ansvar startade försöket med nya metoder för intagning till gymnasieskolan, som nu kan genomföras. Jag yrkar bifall till vår reservation beträffande betygsfri intagning till gymnasieskolan i Örebro län.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas ett antal motioner som väcktes under den allmänna motionstiden i januari. Jag tänker uppehålla mig vid de två moderata reservationer som är fogade till betänkandet. I och med att den nya läroplanen börjar tillämpas fr.o.m. nästa läsår kommer också — enligt riksdagsmajoritetens beslut — betygsgivningen i grundskolan att inskränkas till årskurserna 8 och 9. Majoritetens beslut bygger på uttalandet i propositionen 1978/79:180 att det ”för tillfället inte finns något alternativ till betyg såsom ett urval till fortsatt utbildning”. Vi moderater har inte den snäva synen på betyg. Vi anser att betyg är nödvändiga inte bara som ett urvalsinstrument. De är nödvändiga också av andra anledningar. De stimulerar eleverna att göra sitt bästa och ger dem ett klart definierat och näraliggande mål för sitt arbete. De ger information till elever och föräldrar om elevernas styrka och svagheter samt ger större garantier för rättssäkerhet och objektivitet än muntliga omdömen. Det är inte i första hand en skyldighet för samhället att ge betyg, utan en rättighet för eleverna att få dem. Betyg bör vara ett naturligt, regelbundet förekommande inslag i skolarbetet. De skall ses som ett pedagogiskt medel bland andra. Betygsgivningen skall inte vara något dramatiskt som inträffar ett och ett halvt år innan det avgörande valet till fortsatt utbildning eller yrkesverksamhet skall göras. Vi anser att antalet betygstillfällen i grundskolan bör utökas i stället för att inskränkas. Och vi hävdar att det nuvarande betygssystemet skall ersättas av ett kunskapsrelaterat betygssystem, som speglar varje elevs individuella prestationer. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation 1. I motion 1980/81:962 av Göran Allmér m.fl. kräver vi att nuvarande orättvisor i bestämmelserna om betygskomplettering avskaffas. Nytt slutbetyg från grundskolan får i dag utfärdas för vuxenstuderande inom kommunal och statlig vuxenutbildning, men först fem år efter det att det ursprungliga slutbetyget gavs. Nytt slutbetyg får utfärdas tidigare än efter fem år för studerande som har beviljats utbildningsbidrag enligt bestämmelserna för arbetsmarknadsutbildning och för dem som har beviljats särskilt vuxenstudiestöd för studier på grundskolenivå. Dessa bestämmelser innebär att möjligheterna att komplettera grundskolebetygen har förbättrats för flera kategorier studerande, dock icke för alla. Vi framhåller i motionen att vi finner bestämmelserna orättvisa. De är orättvisa mot de ungdomar som vill komplettera sina betyg utan vare sig utbildningsbidrag eller vuxenstudiestöd. Det är faktiskt många ungdomar som ganska snart efter det att de har slutat grundskolan återfår sitt studieintresse och inser att vidare utbildning är nödvändig för dem. Då måste det vara galet när samhället inte tar till vara alla ungdomars studieintresse och utbildningsambitioner utan tvärtom reser hinder för en del av dem genom förbud och tillhöftade tidsgränser när de vill förbättra sina betyg. Inom gymnasieskolan leder nuvarande bestämmelser till taktiska val av utbildningslinjer och icke önskvärda övergångar mellan studievägar. Kompetensbestämmelserna vid intagning till olika utbildningsvägar bör naturligtvis utgå från de kunskaper man måste ha för att klara utbildningen. Det skall inte spela någon roll vid vilket tillfälle eller på vilket sätt kunskaperna har inhämtats. Därför bör alla elever utan tidsbegränsning och andra hinder ges rätt att genom kompletterande studier och prövningar förbättra sina betyg och få tillgodoräkna sig dessa betyg i merithänseende. Utskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till tidigare beslut och till tilläggsdirektiv till gymnasieutredningen om utformningen av betygsättningen i gymnasieskolan. Vi moderater delar inte utskottsmajoritetens uppfattning. Den här frågan är så viktig för så många ungdomar i dag, att bestämmelserna bör ändras snarast. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall även till reservation 2.

Herr talman! Bakom 1900-talets alla stora utbildningsreformer kan man utskilja målsättningen att genom utbildning reducera de sociala skillnader som fortfarande existerar i det svenska samhället. I praktiken har detta tagit form i strävanden att få olika sociala skikt proportionellt representerade inom olika utbildningslinjer. Pappas plånbok skall inte få vara avgörande. Nej, tanken är i stället att begåvning, lämplighet och intresse skall vara bättre urvalskriterier. Det är sådana idéer som bär upp efterkrigstidens debatt om enhetsskolan. Men samtidigt är det en uppgift för alla utbildningssystem att överföra samhällets dominerande ideologiska föreställningar på barnen. Kännetecknande för den rådande ideologin är att man skall acceptera olikheter mellan olika sociala grupper, dvs. att vissa grupper är överordnade och andra underordnade. Grundtanken är att klasskillnaderna, de sociala olikheterna i samhället, skall upplevas som helt naturliga. Det sker alltså en tydlig inprägling av denna syn inom bl.a. skolan och mer och mer ju högre upp i utbildningssystemet eleverna kommer. Vad jag här påstår är dokumenterat genom flera undersökningar och studier. Det är alltså klart att skolan behandlar barn från olika socialgrupper olika. Härigenom förstärks de sociala skillnader som fanns före skolstarten. Särbehandlingen sker på många olika sätt. Ett av de mera påtagliga exemplen härpå utgör segregationen. Det blir av naturliga skäl så att skolan har den sociala uppdelningen i boendet som grund för sin elevsammansättning och skapar på så sätt klassavdelningar med olika social sammansättning och dessutom skolor för olika sociala skikt. Det finns f. ö. studier som bekräftar att bostadsområden med stor andel arbetarbefolkning och invandrare inte upplevs som lika attraktiva för kvalificerade eller behöriga lärartjänster som andra områden med t.ex. utpräglad villabebyggelse och med en stor andel välsituerade och välanpassade sociala grupper. Är det då endast segregationen som är den nödvändiga förutsättningen för skolans särbehandling? Nej, särbehandling förekommer även i klasser där eleverna kommer från olika sociala skikt. Vilken roll spelar då det vi här talar om, nämligen betygen? Enligt läroplanen är syftet med betygen, förutom att vara ett led i den fortlöpande kontrollen av elevernas arbete, att ge underlag för studieoch yrkesorientering såväl inom grundskolan som vid val av fortsatt utbildning. Syftet är vidare att ge arbetsgivare och anställande myndigheter en grund för bedömning av sökande till olika anställningar. Slutligen är betygen en information till föräldrarna om elevernas skolresultat. Nu har det gjorts en rad undersökningar, bl.a. av skolöverstyrelsen, som fastslår sambandet mellan elevernas sociala bakgrund och betyg. Barn från arbetarklassen har lägre betyg än andra barn. Hur förklarar man då detta? Den vanligaste förklaringen är barnens uppväxtmiljö. Hemmens olika intellektuella och känslomassiga klimat präglar barnen och deras prestationsförmåga i skolan. En annan förklaringsmodell går ut på att genetiska förutsättningar återspeglas i betygsfördelningen. Men en vanlig förklaring är också skolans roll. Eftersom lärarna, som både skall lära ut och värdera det utlärda, i stor utsträckning själva kommer från medelklassförhållanden, företräder de ofta sådana värderingar. De kunskaper som lärs ut utgår ofta från medelklassens erfarenheter och normer. Arbetarklassens erfarenheter blir sällan en utgångspunkt för undervisningen. En aktuell undersökning från sociologiska institutionen vid Lunds universitet visar att elevernas sociala ursprung och bakgrund är avgörande för deras skolprestationer. Ju högre socialgrupp eleverna tillhör, desto högre är prestationsnivån. I slutet av årskurs 6 sker, som alla vet, det fria valet till högstadiet. Kombinationen särskilda kurser i engelska och matematik samt språkval ger den största valfriheten inför gymnasievalet. Officiell statistik visar att denna kombination till 75 96 väljs av akademikerbarn och till 25 2 av barn till outbildade arbetare. Det intressanta är — det visar andra undersökningar — att det inte bara är socialt relaterade skolresultat som ger utfallet. Arbetarbarn tenderar nämligen att göra mindre fördelaktiga val, även om de har goda skolresultat. Även här förstärks således den sociala särbehandlingen. Kursoch ämnesvalet i högstadiet är en rest av det gamla parallellskolesystemet och blir alltså till en social vattendelare av samma slag som valet efter folkskolan mellan läroverk och yrkesskola/arbetsliv. Barn från högre socialgrupper tycks alltså själva klart välja den väg som går till högre utbildning, och detta relativt oberoende av betyg, kön, klassens sociala sammansättning, osv. Det är också klart att högre socialgrupper väljer ”teoretiskt” i mycket stor utsträckning — även om de inte har särskilt goda resultat — medan i de lägre socialgrupperna endast de mest högpresterande eleverna väljer teoretiska ämnen. På så sätt får vi ett slags tudelning i en övre och en undre skolväg. Genom tillvalen uppkommer en markant nivågruppering. Vi får särskilda undervisningsgrupper för de högpresterande. Personligen är jag i en åldersgrupp som hann uppleva parallellskolan, dvs. uppdelningen i folkskola för de lägre socialskikten och läroverk för de mer välbeställda. Man kan inte missta sig på att vi i betygssystemet och dess fortsättning har en modern motsvarighet till den gamla uppdelningen i folkskola och vad vi på vår tid brukade kalla ”herrskapsskola”. Genom nivågrupperingen förstärks dessa tendenser. Det är samma politiska krafter som på sin tid kämpade för att behålla parallellskolan och hetsade mot enhetsskolan och grundskolan som nu också vill förstärka särbehandlingen och nivågrupperingen. Skolan speglar de orättvisor och klasskillnader som finns i samhället. Vpk vill kämpa för att få bort en ordning som innebär att skolan fungerar på olika sätt för olika sociala grupper av elever. Vi går emot dem som på olika vägar försöker återinföra samma principer som gällde under det gamla parallellskolesystemet, vars avskaffande vi ser som en framgång. Vi motsätter oss också en uttunning av undervisningen till koncentration på basfärdigheter eller s.k. vardagskunskaper. För arbetarklassen är det ett intresse att arbetare och lägre tjänstemän får kunskaper och färdigheter för att på sikt — så ser vi på det i varje fall — kunna omvandla dagens profitstyrda produktion till en produktion styrd av människornas behov. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1980/81:1317 och 971 i de punkter som avser det nu behandlade betänkandet. Då det gäller mom. 7 om försöksverksamhet med betygsfri intagning stödjer vpk reservation 3 av Stig Alemyr m.fl.

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att något kommentera reservation 3 i betänkandet. Reservationerna 1 och 2 kommer Ylva Annerstedt senare att ta upp. Jag skall inte upprepa den historieskrivning som Helge Hagberg gjorde i sitt anförande när det gäller försöken i Örebro med betygsfri intagning. Jag tycker att försöket ganska klart visar vilka svårigheter man haft när det gällt att genomföra försöket. Det är också så, som Helge Hagberg sade, att regeringen i början av november beslöt att uppskjuta hela den här försöksverksamheten. Man hade två motiv härför: dels att det har visat sig förekomma klart uttalade svårigheter att genomföra den betygsfria intagningen, dels att vi så nära i tiden har att vänta förslag om en ändrad gymnasieorganisation. Då tycker vi att det är naturligt och välmotiverat att vänta med försök med betygsfri intagning tills vi bättre vet hur den nya gymnasieskolan kommer att se ut. Utskottets majoritet har också ställt sig bakom de tankegångarna. Det största problemet när det gällt detta försök har varit vad man kallar för kompletterande urvalsgrund just i de fall där man haft platsbrist på vissa linjer. Till det mest komplicerade har också hört den s.k. intagningsintervju som man skulle använda sig av. Det skulle gå så till att man skulle ha en grupp bestående av en person med erfarenhet av den aktuella studievägen, en representant för den avlämnande skolan och en av intagningsnämndens ledamöter. Föräldrarna skulle ha rätt att delta i den här sammankomsten. Vidare tyckte man att en representant för skolans syo-verksamhet borde delta. Den här intervjugruppen skulle enligt förslaget få pröva grad av mogenhet i valet av utbildningsväg. Man skulle också se på elevens förutsättningar på den aktuella studievägen. Man skulle vidare se på elevens intresse och motiv och om det fanns alternativa valmöjligheter. Man skulle även ta hänsyn till om det fanns speciella behov hos vissa elever att tillgodose. Det visade sig att det skulle bli fråga om väldigt många intervjuer. Man kan nästan föreställa sig en 16-åring i den här intervjusituationen. Enligt min mening finns det vissa krav som ett sådant här bedömningsoch urvalssystem måste innehålla för att man skall anse att det är godtagbart. Först och främst skall det vara ett hjälpmedel för att utvärdera hur skolan har lyckats med den uppgift som den har, att ge eleverna kunskaper. Det skall också kunna stimulera varje elev till studier. Den enskilde eleven måste vidare känna att han eller hon genom egna insatser kan påverka urvalsförfarandet. Inte minst måste sedan systemet av elever, föräldrar och lärare upplevas som rimligt och rättvist. Det får inte ge utrymme för godtycke och tillfälligheter. Men det måste också ta hänsyn till de förutsättningar en elev har för att klara en önskvärd utbildning. Herr talman! Många hade stora förväntningar om att försöken med en betygsfri intagning skulle visa att man hittat ett instrument som i möjligaste mån uppfyllde kraven på ett rättvist och bra urvalssystem. Jag tillhörde dem. Tyvärr måste man konstatera att den tänkta modellen inte uppfyller dessa krav. Låt oss nu hoppas att förslaget om gymnasieskolans framtida organisation också kan ge oss möjlighet att senare pröva ett urvalsoch bedömningssystem som är så rättvist och objektivt som möjligt, ensamt eller som komplement till betygen. Herr talman! Till vpk:s representant Sven Henricsson skulle jag vilja säga: År 1979 fattade riksdagen ett beslut om betygsättningen i grundskolan, som innebar att det skulle finnas betyg i årskurs 8 och 9 — men sådana betyg som i motsats till i dag grundar sig på de enskilda elevernas prestationer utan jämförelse med klassen i övrigt.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
Herr talman! Kerstin Göthberg säger att svårigheterna att genomföra försöken har varit uppenbara och att de har varit vägledande för regeringens beslut. Men det som jag kritiserar är att beskedet kommer först den 5 november. Därmed blir det mycket svårt för de direkt drabbade i Lindesbergs gymnasieregion. Det är bättre, säger Kerstin Göthberg, att vänta tills gymnasieutredningens förslag kommer i praktisk tillämpning. Men vi har bedömningen att det vore bättre att pröva nu, för vi vet inte om de förslag som gymnasieutredningen lägger fram är de riktigt avvägda.

Herr talman! Det är dokumenterat genom seriösa undersökningar, bl.a. av skolöverstyrelsen, att det förekommer en segregering, att barn som kommer från högre sociala skikt får bättre betyg än arbetarbarn. Det är nu också styrkt att andelen arbetarbarn stadigt sjunker ju högre upp i Nr 37 utbildningsnivåerna man kommer. På högskolenivån är det särskilt påtag Torsdagen den ligt. 26 november 1981 Detta innebär att det finns alla skäl att vidmakthålla de tankar som varit vägledande under lång tid, där man eftersträvat en betygsfri intagning till gymnasiet. Och det finns alla skäl att fullfölja den försöksverksamhet på det här området som är planerad men som ändå inte kommer till stånd. Vi kan inte fortsätta med ordningen att man lika gärna kan ta fram taxeringskalendern och efter den bestämma vilka elever som skall komma in på gymnasiet. Vi måste få en ordning som ger en demokratisk möjlighet för alla att få utbildning.
Herr talman! Helge Hagberg sade i sitt första anförande att vi länge har sökt efter några former att på något vis ge en bättre bild av eleverna och även se till att det skulle vara möjligt för dem att välja rätt utbildning och rätt yrke. Jag delar de synpunkterna. Men jag tycker inte att den här modellen har visat sig hålla måttet. Det är ju faktiskt fråga om elevernas möjlighet att bli rättvist bedömda och att känna att man har en rättssäkerhet i bedömningen. Jag tycker inte att de kompletterande urvalsgrunderna med intervjuundersökningar fyller de måtten. Så till Nora och Lindesberg. Jag förstår mycket väl att just de kommunerna, som hade kommit rätt långt i planeringen och tycker att man möjligen skulle kunna få genomföra försöket, känner att de har blivit besvikna, som Helge Hagberg säger. Men de har ju även i dag möjligheter att då gå till departementet. De får naturligtvis den hjälp de behöver för att de ungdomar det här gäller inte skall komma i kläm. Man hart.ex. möjligheter att utvidga den fria kvoten för att klara denna del av den här frågan.
Herr talman! Kerstin Göthberg talar här om ett rättvist bedömande. Men hur förklarar hon då att det fungerar på det viset nu, att betygen är en utslagningsmekanism? Betygsjakten leder fram till stress, konkurrens och utslagning, och det står ju i motsats till läroplanens intentioner om att verka för samarbete, elevens självförverkligande och jämlikhetsmål. De som drabbas hårdast av denna sållningsmekanism är just arbetarungdomen. Är det rättvist? När man, som är dokumenterat genom officiella utredningar, klart kan påvisa att arbetarungdomen upplever skolan på det här viset och kan få en känsla av meningslöshet, att de oftare slås ut än andra, mer välsituerade grupper — är det då rättvist? Är det inte klart att vi måste vara uppmärksamma på detta och eftersträva så långt det är möjligt att komma ifrån denna orättvisa ordning?

Herr talman! I reservation 1 hävdar moderaterna att betyg bör ges på samtliga stadier i grundskolan och att en övergång bör ske till kursrelaterade betyg. Som tidigare har redovisats beslutade riksdagen 1979 med anledning avläroplanspropositionen att vi skulle ge betyg endast i årskurserna 8 och 9. I det sammanhanget redovisades också de olägenheter och missuppfattningar som råder och har rått kring det relativa betygssystemet, som ju innebär att en bestämd andel elever skall ha ett visst betyg i varje ämne. Det föreslogs en modifikation av betygssystemet, så att betygen skall ges i en femgradig skala där medelbetyget är 3. Övriga betyg skall ges med hänsyn till elevens prestationer, och någon given proportion för de olika betygen skall inte finnas. I det sammanhanget redovisade statsrådet också att det finns brister i betygen som informationsförmedlare. Därför är det viktigt att utveckla också andra former för information, som ger en mer allsidig bild av elevens insatser och aktivitet i skolan. Här spelar de enskilda samtalen en stor roll. Utskottet anslöt sig då liksom nu till denna uppfattning. Också betygens roll som motivationsinstrument är omstridd. Det mest väsentliga för att eleverna skall uppleva tillfredsställelse i arbetet och känna sig motiverade är naturligtvis att de uppfattar det som meningsfullt och innehållsrikt. Detta åstadkommer man ju genom att göra innehållet i studierna intressant och genom att lägga upp undervisningen på ett sådant sätt att eleverna verkligen engageras. Utskottet har inte funnit någon anledning att ändra beslutet från 1979 om betygssättningen i grundskolan. I motion 1313 säger motionären att eleverna har rätt att få information om vad de klarar av bra och vad de är mindre lämpade för. Detta påpekande ger anledning misstänka att motionären tror att det inte skall förekomma någon bedömning av elevernas arbete eller någon kunskapskontroll. Så är ingalunda fallet. Tvärtom framhålls upprepade gånger i propositionen att det är angeläget och viktigt att eleven får fortlöpande information om sitt arbete - om sina starka sidor och om sina svaga. Jag yrkar därför avslag på reservation 1 och bifall till utskottets hemställan. I reservation 2 tar moderaterna upp frågan om betygskomplettering. Sedan 1979 gäller regler som innebär att de som verkligen behöver komplettera sina betyg också kan göra det. Reglerna gäller för den som har beviljats utbildningsbidrag enligt bestämmelserna för arbetsmarknadsutbildning, den som beviljats särskilt vuxenstudiestöd för grundskolestudier, den som har ett ofullständigt slutbetyg och den som har ett mer än fem år gammalt slutbetyg. I samband med ändringen av reglerna uttalade statsrådet att den som vid vuxen ålder är beredd att satsa tid och kraft på förnyade studier på grundskolenivå i regel har starka skäl för att göra det och att det ligger i samhällets intresse att ta vara på detta studieintresse.

Herr talman! Det är inte meningen att vi skall ta upp en betygsdebatt i dag, eftersom tiden är knapp. Jag vill bara erinra om alla de undersökningar och utfrågningar, enkäter, som har gjorts om svenska folkets syn på förekomsten av betyg. Den senaste undersökning som jag känner till gjordes av SIFO och publicerades i maj 1980. Två frågor ställdes, och den första frågan löd: Anser ni att man skall fortsätta att ge betyg i grundskolan, eller anser ni att betygen skall avskaffas? 86 260 av de tillfrågade ansåg att man skulle fortsätta att ge betyg. Endast 10 96 ansåg att betygen skulle avskaffas. Den andra frågan gällde huruvida man skulle ge betyg fler terminer än i årskurs 8 och 9. Av de tillfrågade ansåg 61 96 att man skulle göra det, medan 31 26 ansåg att det är lagom att man ger betyg i årskurs 8 och 9. Sedan vill jag gå in på frågan om betygskomplettering. Det är faktiskt så att väldigt många elever väljer en social linje på gymnasieskolan för att lättare få höga betyg. Sedan kan de behörighetskomplettera de ytterligare ämnen som de behöver för att söka till en viss utbildning. Men det är, som f. ö. påpekas i motion 1320 av Eva Winther, omöjligt för en elev som gått N-linjen, vilken är behörighetsgivande för ett mycket stort antal högskoleutbildningar, att höja ett redan erhållet betyg. Man kan visserligen genomgå fyllnadsprövning, men det är tämligen meningslöst, eftersom det ändå är det först givna betyget som räknas i merithänseende vid antagning till högskolan. Vi anser att det här är en orättvisa som måste komma bort. Det är att sticka huvudet i busken att inte låta elever få använda bevis på faktiska kunskaper i ett ämne när de söker till högre utbildning.
Herr talman! Som Birgitta Rydle sade så skall vi väl inte ha en ny betygsdebatt här med anledning av detta betänkande. Jag vill ändå peka på det som remissinstanserna framhållit när det gäller betygsutredningens betänkande. Här var uppfattningarna högst delade. Det kan väl finnas anledning att också erinra om att diskussionen om betygssystemets vara eller inte vara och om hur det i så fall skall se ut till mycket stor del kopplas samman med det förslag som gymnasieutredningen kan komma med när det gäller betygssystemet för gymnasieskolan. Det gäller även den andra delen som Birgitta Rydle tog upp, nämligen betygskompletteringen för gymnasieskoleeleverna. Där är vi i allra högsta grad beroende av vad gymnasieutredningen kommer att säga.

Herr talman! Jag kommer först att säga några ord om det särskilda yttrande av Hans Nyhage, Birgitta Rydle och mig som finns fogat vid utbildningsutskottets betänkande 1981/82:2. Därefter kommer jag att tala om motion 551 angående den betygsfria intagningen till gymnasieskolan i Örebro län. Först det särskilda yttrandet: Enligt regeringens beslut om Mål och riktlinjer för grundskolan 1980 kan det vara motiverat och nödvändigt att under högst en termin samla elever ur en klass i mindre grupper, när det gäller att skaffa sig grundläggande färdigheter i ett visst ämne. Detta är särskilt viktigt för B-språken tyska och franska, eftersom alternativkurserna slopas i och med genomförandet av den nya läroplanen för grundskolan, men självfallet är det också viktigt för all färdighetsträning och alla färdighetsämnen. Vi anser dock att det finns en motsägelse i att en sådan gruppering inte får bestå under längre tid än en termin. Endast om eleven har avsevärda studiesvårigheter skall skolan enligt läroplanen samråda med elev och föräldrar om fortsatt särskild gruppering. Elevrådskonferensen beslutar i sådana fall. Om en gruppering av det slag som nämns i läroplanen i t.ex. språk har förekommit under en termin och sedan avbryts, kan det medföra stora svårigheter för eleverna utan att de för den skull kan sägas ha ”avsevärda studiesvårigheter”. Eleverna har nämligen kommit olika långt, och de har fortfarande behov av träning i egen takt. Särskilt hårt drabbas de elever som behöver en lugnare studietakt. Språkens karaktär av färdighetsämnen kräver att undervisning och inlärning sker efter varje elevs egna förutsättningar. Det är mycket värdefullt och nödvändigt att utvecklingsarbete bedrivs med flexibla grupperingar av eleverna. Detta arbete måste ske förutsättningslöst, och därför bör även tidslängden för gruppernas sammansättning prövas. Det bör undersökas vilka konsekvenserna blir för eleverna av en utökad tidsgräns både när det gäller effektiviteten i inlärningen och när det gäller skolans sociala mål. Så till försöket med betygsfri intagning till gymansieskolan i Örebro län som jag och Bengt Wittbom tar upp i motion 1980/81:551. Åsikterna om detta var mycket delade i Örebro län. En del var entusiastiska, många var mycket negativa. En del ansåg liksom jag själv att det i och för sig vore intressant att pröva om det går att hitta någon annan modell för intagning — jag trodde dock aldrig att det skulle gå. Man kan nu också konstatera att så många invändningar kunnat resas mot det förslag till utformning av den betygsfria intagningen som utarbetats att försöket helt enkelt varit omöjligt att genomföra. Därför har också många av dem som år 1978 var entusiastiska inför försöket ändrat uppfattning. Argumentationen för en betygsfri intagning byggde på uppfattningen att man genom organisatoriska förändringar skulle kunna utöka antalet platser på de mest efterfrågade linjerna. Det står i dag helt klart att detta inte är möjligt, att ett urvalsförfarande inte går att undvika. I mars 1980 lämnade skolöverstyrelsen förslag om hur ett försök kunde utformas. På linjer där antalet platser var mindre än antalet sökande skulle eleverna rangordnas efter sina val i första hand, andra hand etc., efter kön, efter antalet ansökningstillfällen och arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning — detta gällde dem som inte sökte direkt från grundskolan — och efter yttrande eller förslag från avlämnande skola om elevs lämplighet för sökt linje, alltså en form av omdöme. Genom beslut 1980 avvisade regeringen yttrande eller förslag från avlämnande skola som kompletterande urvalsgrund. Dåvarande statsrådet Britt Mogård anförde: ”Ett omdöme om en elevs lämplighet för en speciell linje är bara en sämre variant på betyg och betänkligt från rättssäkerhetssynpunkt.” Regeringen godtog som urvalsgrunder rangordning av val, upprepad ansökan, könstillhörighet, förutbildning och arbetslivserfarenhet. Men eftersom det behövdes någon ytterligare urvalsgrund, fick SÖ i uppdrag att föreslå en kompletterande urvalsgrund. Någon form av omdöme fick dock icke föreslås. Vidare beslutades att ett försök med fingerad betygsfri intagning skulle ske jämsides med intagningen till gymnasieskolan inför läsåret 1981/82. SÖ lämnade sedan förslag till alternativa kompletterande urvalsgrunder till linjer där man behövde göra urval. De kompletterande urvalsgrunderna var intagningsintervjuer i kombination med ytterligare prövning inom ramen för fri kvot, ett lokalt utarbetat alternativ och i sista hand lottning. Otaliga invändningar har rests mot förslaget till urvalsförfarande. I motion 1980/ 81:551 tar jag och min medmotionär upp flera av dem. Jag skall här bara nämna några. Innan urvalsgrunderna skulle sättas in, skulle eleven bli föremål för omvals-syo. I och för sig kan en sådan vara bra, men risken är stor att den får formen av påtryckning eller övertalning. Ett lokalt utarbetat alternativ var alldeles för oklart för att vara en urvalsgrund. Ytterligare prövning inom ramen för fri kvot skulle kunna innebära ett godtyckligt förfarande, om man använde en sådan ytterligare bedömning. Att lotta in eleverna kan inte accepteras. Lottning ger visserligen inte utrymme för subjektiva bedömningar, men den är ändå ett mycket orättvist system. Studiemotivationen kan påverkas i negativ riktning. Mot förslaget om intagningsintervjuer restes de flesta invändningarna. Intervjusituationen skulle vara utomordentligt svår både för intervjuarna och för den intervjuade. Att under en halv till en timme få en rättvis och riktig uppfattning om en elevs mogenhet, förutsättningar, intressestyrka, motiv och behov är mycket svårt. Tillfälligheter och subjektiva bedömningar skulle kunna bli avgörande. För en elev är naturligtvis en intervjusituation mycket pressande. Intervjuer kan också sägas medföra en sorts omdöme om eleverna, något som ej skulle få förekomma enligt dåvarande statsrådet Mogård. Betyg som bygger på bedömningar av kunskaper och färdigheter under flera år måste säga mer om en elev än en intervju vid ett enda tillfälle. Intervjuer kan säkert vara bra som ett komplement till betyg men kan icke ersätta dem. Därtill kommer att intervjuerna skulle medföra kostnader och ökad organisation. Urvalsförfarandet skulle ju beröra samtliga kvarstående sökande elever. Sammanfattningsvis kan konstateras att så många allvarliga invändningar kunde resas mot förslaget till utformning av den betygsfria intagningen att det fanns goda skäl att ifrågasätta försöksverksamheten. Om betygens roll vid intagningen skall ersättas av något annat, måste detta ske på ett sätt som motsvarar krav på rättvisa och rättssäkerhet. Det föreslagna förfaringssättet motsvarade inte dessa krav. Betygen behövs vid intagning till gymnasieskolan. Däremot anser jag att det hade varit värdefullt att få kompletterande urvalsgrunder att användas vid intagning till speciallinjer, t.ex. vårdlinjen, som komplement till betyg. Att de berörda kommunerna tvivlade inför förslagets utformning visas också av att samtliga kommuner utom Nora och Lindesberg hemställde om att få skjuta upp den betygsfria intagningen. Herr talman! Den fingerade betygsfria intagning som ägde rum inför läsåret 1981/82 visade att behov av omvals-syo fanns för 1042 behöriga förstahandssökande av 3785 elever, alltså ca 30 20. Kompletterande urvalsgrund behövdes för 998 elever, dvs. ca 20 20. Uppräknat på hela riket innebär det ca 30 000 elever. Det är inte realistiskt att tänka sig en sådan omvalsoch intervjuapparat. Det styrker uppfattningen att försöket inte kunde fortsätta. Mycket arbete har lagts ner på försöket med betygsfri intagning, och det har inte varit förgäves. Man har gjort ett ärligt och seriöst försök att genomföra en betygsfri intagning, där urval skulle ske på annat sätt än med betyg. Försöket har visat att betygen behövs vid urval. Regeringen har dragit den rätta slutsatsen och beslutat uppskjuta försöksverksamheten. Frågan om intagning till gymnasieskolan på andra urvalsgrunder än betyg bör prövas när klarhet har vunnits om gymnasieskolans framtida organisation. Det är mycket tillfredsställande, och vi är många i Örebro län som är glada över regeringens beslut. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i vad gäller motion 551.
Herr talman! De som inte är glada är eleverna och deras föräldrar samt ansvariga i Örebro och Lindesbergs gymnasieregion. Betygen slår naturligtvis också ut; inte heller betygen garanterar alla elever platsi gymnasieskolan. Vi måste ha ambitionen att i framtiden låta alla elever få plats i gymnasieskolan. Ann-Cathrine Haglund säger att tveksamheten var stor och att det restes många invändningar. Men de ytterst ansvariga var beredda att genomföra försöket, det är helt oomtvistligt. De ansökningar om ett uppskjutande av försöket som kom från vissa kommuner och som beviljades av regeringen hade sin grund i att man inte hade nått så långt med arbetslivsorienteringen. Det hade man dock gjort i Nora och Lindesberg, och därför bedömde de ansvariga där att man kunde starta försöket och redan från nästa termin göra den fingerade intagningen.
Herr talman! Jag kan förstå att de som har varit mest engagerade känner en viss besvikelse över att inte få fortsätta med försöket, men jag försäkrar Helge Hagberg att det råder mycket delade meningar även i Nora och Lindesberg om fortsättningen av det här försöket. Hade det gått att göra ett försök med organisationsförändringar hade det varit bra, men det går inte, utan resultatet blir en omfattande intervjuapparat. Det är för elevernas bästa, av omtanke om eleverna, som försöket inte kan fortsätta. Jag vet att väldigt många — även i Nora och Lindesberg, Helge Hagberg — är glada över att försöket inte fick fortsätta.

Herr talman! Med SOS-alarmering förmedlas varje dygn tusentals samtal från människor i nöd till olika organ i samhället som är till för att hjälpa. Det har gått in i det allmänna medvetande att nr 90 000 ger denna kontakt. Televerket har tidigare svarat för driften av alarmeringscentralerna. fr.o.m. 1973 är emellertid det helt samhällsägda Alarmeringsbolaget i verksamhet och kommer inom kort att svara för all alarmering. Ett stort antal av samtalen över 90 000 riktar sig till jourhavande präst, jourhavande kurator och jourhavande medmänniska. Om man ser på förhållandena i Stockholm finner man att upp till 500 eller 600 samtal varje dygn riktar sig till någon av de tre nämnda jourfunktionerna: präst, kurator, medmänniska. Erfarenheterna är entydiga — just möjligheten att snabbt få någon att tala med har i många fall betytt konkret hjälp i stora personliga svårigheter. Inte så sällan blir ett samtal via 90 000 början på en väg ut ur allvarligt menade självmordsförsök, in i en allt bättre psykisk balans. Men lika entydig är en annan erfarenhet, förmedlad av dem som arbetar i verksamheten. Ofta ställs frågan: Jag kan väl lita på att du behåller det jag säger för dig själv? Än mera vanlig är en annan fråga: Det är väl ingen annan som kan lyssna på oss? Det är väl ingen som spelar in vårt samtal på band? Herr talman! Det är mot denna bakgrund — olyckliga människor som till alla sina andra bekymmer också lägger fruktan för att deras personliga integritet inte skall vara skyddad när de söker hjälp hos Jourhavande präst, kurator eller medmänniska — som trafikutskottets betänkande nr 4 blir ett så allvarligt dokument. Varför tar jag till så starka ord? Helt enkelt därför att det nu är uppenbart att verksamheten vid larmcentralerna inte är organiserad så, att den hjälpsökande kan få ett entydigt nej som svar på sina oroliga frågor om avlyssning och inspelning. De tekniska anordningar, som televerket överlämnat till SOSAB i samband med att nätet av larmcentraler successivt blivit utbyggt, gör det möjligt för larmoperatörerna att avlyssna, spela in och bryta pågående telefonsamtal mellan vilka två telefonabonnenter som helst. För personalen hos SOSAB föreligger inte f. n. något författningsenligt förbud att röja uppgifter som rör telefonsamtal. Dessa förhållanden strider direkt mot gällande bestämmelser i olika författningar, som reglerar telefonhemligheten och som ytterst faller tillbaka på regeringsformens portalparagrafer om de medborgerliga frioch rättigheterna. Där står bl.a. följande: ”Varje medborgare är skyddad mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal.” Sådana anordningar, som SOSAB förfogar över, får inte tillåtas i annat fall än då det med stöd av lag förordnats om avlyssning. Regeringens proposition 1981/82:24 inrymmer förslag till en sådan lag. Därmed fylls alltså det tomrum, som funnits i åtta år och som i klartext innebär att en lagstridig verksamhet ägt rum. Detta är givetvis inte något som i första hand kan läggas SOSAB till last. En enskild medborgare har anmält regeringen låter reglera avlyssning, riksbrytning av telefonsamtal och Torsdagen den bandinspelning av telefonsamtal och dessutom — inte det minst viktiga — 26 november 1981 SOSAB-personalens tystnadsplikt. Det finns anledning att notera hur viktigt det är att justitieombudsmännen finns och att de i sådana fall som det nu aktuella tar initiativ. Likaledes finns det skäl att framhålla hur nödvändigt det är att enskilda medborgare inte låter av dem kända missförhållanden fortsätta opåtalade när medborgerliga frioch rättigheter är i fara utan gör något för att rätta till det som är fel. Samma reflexion bör också göras inför den aktivitet som ett antal jourpräster visat på initiativ av den ansvarige ledaren för jourhavande präst i Stockholm. Hon och hennes kolleger har mot bakgrund av sina erfarenheter från fältet tagit kontakt med riksdagsmän ur olika partier. De har pekat på uppenbara brister i det lagförslag som kammaren nu behandlar. De har pekat på uppenbara brister i det lagförslag som kammaren nu behandlar. De har pekat på förhållanden som måste ändras, men som inte blivit observerade och beaktade under vare sig beredningen i regeringskansliet eller under utskottsbehandlingen — och som inte heller föranlett något initiativ under motionstiden från någon av oss riksdagsledamöter. Det som påpekats av jourprästerna är av den art att jag för min del allvarligt övervägt att i samband med behandlingen i kammaren föreslå återremiss till utskottet för ytterligare beredning — varvid givetvis konstitutionsutskottet allra först hade bort avge ett yttrande. Herr talman! Jag ämnar inte ställa något säryrkande i detta anförande. Jag konstaterar att chefen för kommunikationsdepartementet liksom trafiksutskottets ordförande är närvarande. Jag vågar räkna med att den kommande debatten skall ge viktiga bidrag när det gäller att finna de bästa vägarna för ärendets vidare behandling. Ett förhållande som starkt påverkat mig att överväga andra åtgärder än återremiss är att även om den nu föreslagna lagne har sina brister, är det otillfredsställande att inte så snart som möjligt lagreglera SOSAB:s verksamhet i de delar som det här är fråga om. När det nu blir en lag, inträder i dessa avseenden ett förhållande som är mer tillfredsställande än det hittills rådande. Herr talman! Jag har under de närmast föregående dagarna haft upprepade kontakter med både jourhavande kurator och jourhavande präst här i Stockholm. Jag ser det som en angelägen uppgift att i kammardebatten få föra fram frågor och synpunkter, som nått mig under de samtalen — allt sådant som jag själv helt och fullt instämmer i. Detsamma gäller de uppslag till lösning på problemen som vuxit fram under mina samtal med dessa personer, som inifrån känner denna viktiga hjälpverksamhet. Behöver SOSAB ha tillgång till de tekniska resurser som gör det möjligt för operatörerna att gå in i, avlyssna och bryta vilket som helst pågående telefonsamtal i detta land? Om det är nödvändigt — för att t.ex. hindra att en människa konsumerar från ett apotek felaktigt expedierad medicin — vilka specialla restriktioner kringgärdar användandet av denna tekniska möjlighet? Propositionen och lagrådsyttrandet motiverar att det är nödvändigt för larmoperatörerna att i vissa fall gå in i ett pågående telefonsamtal mellan en hjälpsökande och t.ex. en konsulterad expert, såsom läkare eller brandbefäl. Det torde vara helt uppenbart att samma skäl inte finns för operatören att gå ini ett samtal mellan t.ex. jourhavande präst och en hjälpsökande. Här är det alltid fråga om ett samtal på tu man hand, och det måste obönhörligen respekteras. Endast i ett fall kan jag tänka mig att operatören har anledning att gå in i ett pågående samtal där den jourhavandes telefon är inblandad, nämligen om där pågår ett samtal samtidigt som någon i uppenbar akut nöd påkallar hjälp genom att slå 90 000. Det kan ju hända att det pågående samtalet på den jourhavandes telefon är mindre angeläget än det som operatören fått att förmedla. Han bör då ha möjlighet att gå in och bryta det pågående samtalet för att fråga jourhavande, om han inte i stället vill ta emot den som ringt 90 000. Jag har emellertid full förståelse för de krav som jourprästerna ställer i en sådan situation, nämligen att inbrytningen i det pågående samtalet inte får ske omärkligt för dem som har samtal i gång och att det inte får förenas med bandinspelning.

Larmoperatören ges alltså möjlighet och rättighet, att efter det att han gjort en annan bedömning än den på området verkligt sakkunnige, dvs. kuratorn eller prästen, handla mot deras uttryckliga besked. Så får det helt enkelt inte vara — det är att lägga ett alltför stort ansvar på operatörerna. Det framgår av lagrådets yttrande att operatören inte alltid meddelar de samtalande att han är medlyssnare. Ovillkorligen bindande föreskrifter i detta avseende bör utfärdas. Operatören bör enligt min bestämda uppfattning alltid tala om att han är med på linjen. Som en dubbel säkerhet bör man utnyttja de tekniska möjligheter som torde finnas att alltid förena inbrytning i ett pågående samtal med en ljudeffekt som signalerar att en tredje person är inne på linjen. I detta sammanhang förtjänar regeringsformens formulering att upprepas: ”medborgaren är skyddad mot hemlig avlyssning”. Detta får inte bli tomma ord. Herr talman! Av det som sagts torde med all tydlighet framgå att det finns en skillnad mellan två olika grupper av de hjälporgan som är och — det vill jag betona — också i fortsättningen bör vara knutna till nr 90 000. Sekretessen och skyddet för den personliga integriteten träder särskilt i förgrunden när det gäller jourhavande präst, kurator, medmänniska, läkare, tandläkare och socialjour, men är icke så markant vid larm om ambulans, brandkår, polis, sjöräddning och giftinformation. En av de allvarligaste bristerna i lagförslaget är att hjälporgan tas i klump utan hänsyn till de speciella krav på sekretess och skydd för den personliga Nr 37 integriteten som jourfunktionerna med rätta ställer — och naturligtvis inte i Torsdagen den eget intresse, utan i deras som söker hjälp.

Bör inte denna kontroll särskilt ägnas det sätt på vilket de inspelade banden förvaras, så att de inte är åtkomliga för obehöriga och så att deras innehåll före avmagnetiseringen kan granskas av opartiskt kontrollorgan? Herr talman! Den moderna avancerade tekniken tenderar att förläna vårt samhälle drag som inte enbart är av godo. Den griper in på så många områden där vi tidigare inte hade anledning att skärpa vår vaksamhet kring det demokratiska samhällets grundläggande frioch rättigheter. Här är det i dag fråga om ett till det yttre ganska oansenligt och till synes rutinmässigt betänkande från ett av riksdagsutskotten. Dess innehåll har ganska sent i riksdagsbehandlingen fått en belysning genom en vaken medborgaropinion, som vi har anledning att ta på allvar. Som jag redan nämnt ställer jag i detta anförande inget säryrkande. Jag uttalar den förhoppningen att den kommande debatten skall ge konstruktiva bidrag till en lösning av de viktiga sekretessoch integritetsfrågor som finns kring alarmeringscentralernas verksamhet.

Herr talman! 90 000 är ett viktigt begrepp i vårt samhälle. Alla vet att det är dit man ringer för nödanrop av olika slag. Där når man ambulans och brandkår, jourhavande präst och sjöräddningen, för att nu bara nämna några av de hjälporgan som alarmcentralerna kan koppla till. Verksamheten med de regionala alarmeringscentralerna har byggts upp stegvis sedan 1973. Nu är den nästan helt utbyggd. Först under innevarande år har man genom ett uttalande av JO uppmärksammat att verksamheten inte varit lagreglerad. Vad det då har gällt har varit den avlyssning och inspelning av samtal som förekommer på centralerna. Det är bra att det nu föreslås en reglering i lag av detta förfarande. Det är naturligtvis viktigt att operatörerna kan försäkra sig om att den uppringande når rätt hjälporgan, eller genom att lyssna på bandet snabbt kan kontrollera att rätt adress är lämnad till brandkår eller ambulans. Så långt är allt gott och väl. Men det finns ett men. Via telefonnumret 90 000 kopplas också samtal till jourhavande präst och i vissa områden jourhavande kurator och jourhavande medmänniska. Det här är samtal av en helt annan karaktär. Det är också ofta nödanrop, men annorlunda. Här vill man, ofta efter att särskilt ha försäkrat sig om att tystnadsplikt gäller, prata om svåra mänskliga och ofta mycket personliga problem. Det är då helt oacceptabelt om det finns möjligheter för en operatör att avlyssna och eventuellt också spela in delar av dessa samtal. Vi har i riksdagen en lång tradition av mycket stor restriktivitet när det gäller att tillåta olika typer av telefonavlyssning. Det här är ett område där verkligen den grundlagsfästa rätten till personlig integritet måste respekteras och slås vakt om. Frågan bör därför prövas ytterligare en gång just ur denna synpunkt. Den tystnadsplikt som föreslås är mycket begränsad. Den innebär t.ex. enligt propositionstexten inte någon inskränkning i den meddelarfrihet som råder enligt tryckfrihetsförordningen och radiolagstiftningen och som innebär att det i viss utsträckning är möjligt att straffritt lämna sekretessbelagda uppgifter för publicering i tryckt skrift eller i radio eller TV. Man kan alltså med den föreslagna lagstiftningen gå in och avlyssna ett samtal, och sedan utan vidare lämna de då avlyssnade uppgifterna till pressen. En annan omöjlig del i förslaget är att det är operatörerna som har det slutliga avgörandet huruvida de på grund av ett nytt samtal skall avbryta ett pågående samtal till ett hjälporgan. Den läkare, präst eller vem som nu finns i andra änden, kanske har en helt annan bedömning av vikten av det pågående samtalet. Dessa delar av förslaget behöver ses över ytterligare en gång. Alla skäl talar för att samtal till hjälporganen jourhavande präst, jourhavande medmänniska och jourhavande kurator undantas från den föreslagna lagstiftningen. Samtidigt vill jag gärna slå fast att jag anser det nödvändigt att tekniskt lösa den här aktuella frågan på ett sådant sätt att dessa jourer kan stanna kvar inom systemet med telefonnummer 90 000. Enligt min uppfattning skulle det vara mycket olyckligt, om dessa jourer skulle behöva övergå till ett eget larmnummer. Men det borde finnas möjligheter både lagtekniskt och teletekniskt att lösa denna fråga så, att samtalen ej avlyssnas och ej spelas in, samtidigt som jourerna finns kvar inom ramen för telefonnummer 90 000. Ett sätt är att de i vanlig ordning spelas in tills samtalet är överlämnat till den jourhavande. Avlyssning och inspelning skulle därefter inte kunna ske utan att de samtalande var medvetna om det, t.ex. genom någon form av summerton. De grundläggande frioch rättigheterna ger oss rätt att inte bli hemligt avlyssnade. Alarmeringscentralerna har möjlighet att utan att informera gå in och avlyssna vilket pågående samtal som helst. Detta måste förbjudas och dessutom effektivt förhindras. Ett införande av t.ex. en summerton vid avlyssning skulle ge oss alla det skydd vi måste få mot missbruk av teknisk apparatur. Dessutom behövs säkert någon form av opartisk instans som kan kontrollera vad som sker vid alarmeringscentralerna. Enligt den föreslagna lagen är det regeringen som skall lämna tillstånd till Tillståndet skall förenas med villkor om hur verksamheten får bedrivas. Är Torsdagen den regeringen beredd att — i väntan på annan lagteknisk reglering — som ett 26 november 1981 villkor ställa att samtal till de tre aktuella jourerna ej får avlyssnas, spelas in eller avbrytas sedan väl inkoppling skett? Herr talman! Den nu föreslagna lagen behövs, men den har på vissa punkter stora brister. En återremiss skulle fördröja en lagreglering av SOSAB:s verksamhet. Det vore bättre, om lagen skyndsamt kunde överarbetas när det gäller dessa viktiga integritetsfrågor.